Herr talman! Detta utskottsbetänkande har kritiserats både från kommunistiskt håll och av de borgerliga partierna. Kommunisterna menar att endast styrelserepresentation blir en alltför enskild företeelse, som inte kommer att medföra någon förändring i maktstrukturen. På de borgerligas sida menar man tvärtom att det förslag som har lagts om statliga styrelserepresentanter inte hör hemma i en diskussion om företagsdemokrati. Det är emellertid mycket viktigt att se det här förslaget som en del av en större enhet. Styrelserepresentation för de anställda kan vara en isolerad åtgärd som inte leder till någonting väsentligt om den genomförs utan att andra förändringar vidtas samtidigt. Men denna styrelserepresentation måste ses tillsammans med de förslag om företagsdemokrati i det dagliga arbetet på verkstadsgolvet, som ju förbereds i en statlig utredning och där principen skall vara den som uttrycks i LO-kongressens och den socialdemokratiska partikongressens beslut, att en rad områden som i dag inte är förhandlingsbara skall göras förhandlingsbara — att de fackliga organisationerna i det dagliga jobbet skall ha ett inflytande över besluten. Det är när det finns en koppling mellan de beslut som fattas dag för dag och där löntagarna har ett inflytande och en minoritetsrepresentation i styrelsen som man kan säga att företagsdemokratin förs framåt. Vidtas den ena åtgärden isolerad från den andra, kommer ingenting att hända, utan de måste genomföras som en del av en enhet. Det är så förslaget har behandlats på både LO-kongressen och den socialdemokratiska partikongressen. På samma sätt kan man säga att en renodlad företagsdemokrati, som enbart angår de enskilda företagen — och det är här som de borgerliga partiernas engagemang kommer in — kan urarta så att den leder till ett extremt liberalt samhälle med kraftiga regionala skillnader och stora inkomstklyftor. Om det å andra sidan enbart finns starka centrala statliga organisationer som fattar beslut, kan man få en hämmande byråkrati. Man kan få en hårdhänt centralisering, där kunskaperna om de problem som finns i verkligheten är ganska små. En av den ekonomiska demokratins svåraste men viktigaste uppgifter är just att finna en balans mellan det genomgripande ansvaret i hela samhället och ett lokalt inflytande på den egna arbetsplatsen, en balans som leder till ett sådant samspel att de frågor som är angelägna i det dagliga livet verkligen blir underlag för beslut, som får prägla hela samhället. Styrkan i det program som läggs fram från socialdemokratin och från LO-kongressen är att det innehåller ett sådant samspel. Här finns hela kedjan av åtgärder, från demokratin på verkstadsgolvet över styrelserepresentationen och till en mer övergripande planhushållning, vari ingår statliga styrmedel och ett övergripande samhällsansvar. Hela det paket som nu föreslås innebär inte annat än ett första steg, som det har sagts från alla håll under debatten. Det är ett första steg till en genomgripande förändring av det ekonomiska livet, och det är genomgripande därför att det omfattar hela kedjan. Brister en länk — genomför man bara en del av den, som kommunisterna å sin sida och de borgerliga å sin sida vill göra — faller också möjligheten av genomgripande förändringar. Men styrkan i vårt förslag är som sagt att varje länk i kedjan finns med. Men på en punkt finns det enligt min mening en brist i det förslag som har lagts fram i propositionen och i utskottsbetänkandet — propositionen skiljer sig på denna punkt från de beslut som har fattats på den socialdemokratiska partikongressen nyligen — nämligen när det gäller styrelserepresentationen i produktionsföretag, framför allt i multinationella företag. Men det är väl en nyansskillnad; jag har fattat uttalandena både från utskottets föredragande och industriministern under debatten så att man har velat göra en prioritering. När man nu tar ett första steg skall man först inrikta sig på de frågor som ur maktsynpunkt är mest angelägna. Om man skall göra en sådan prioritering, är det naturligtvis riktigt att i första hand gå in för stiftelserna och investmentbolagen, före ett allmänt insättande av offentliga styrelserepresentanter i produktionsföretag. Men Nr 142 det är en brist när man prioriterar investmentbolag, stiftelser och Torsdagen den förvaltningsbolag före vissa produktionsbolag, nämligen de multinatio 14 december 1972 nella företagen. Jag vill i detta sammanhang ta upp de multinationella företagen från en något annan utgångspunkt än herr Hugosson för en Styrelserepresentaliten stund sedan gjorde. tionförsdå Fe Det finns för närvarande en tendens att betrakta debatten om de ställda i multinationella företagen som något av en modedebatt. Det sker inte — aktiebolag och ftälnäte sköna a S a EA i det vill jag säga — i vare sig propositionen eller utskottsbetänkandet, men ekonomiska för man möter ofta den inställningen att det är fråga om ett slags debattvåg, en företeelse som kommer att vara övergående. Det är ett mycket farligt resonemang. Det är utan tvivel så att utländska företags uppköp av svenska företag ökar mycket snabbt. De siffror som brukar anges på hur många människor som är anställda i multinationella företag i Sverige är rätt gamla. Det finns siffror som visar att enbart förra året mellan 8 000 och 10 000 löntagare befann sig i företag, som plötsligt hade övergått i utländsk ägo. Den tendensen kommer att fortsätta. Vi kommer inte i framtiden att kunna påvisa att Sverige har en så mycket mindre andel multinationella företag än andra länder. Det är en trend som går igenom hela världen, där den internationella handeln och exporten blir allt mindre betydelsefull när det gäller att sälja produkter utomlands och där i stället produktion utomlands blir det allt mer dominerande sättet — och för USA och EEC-länderna redan är det — att försälja varor utomlands. Vi vet alla hur de problem ser ut som de multinationella företagen skapar. De är planekonomier i viss mån. De bestämmer själva sysselsätt ning, priser samt inoch utflöde av kapital på ett sätt som andra företag inte kan göra, och de försvårar staternas planering. De försvårar för staterna att genomföra i demokratisk ordning fattade beslut när det gäller skattepolitik, kapitalpolitik och kanske också företagsdemokrati. Och de försvårar definitivt för de fackliga rörelserna att genomföra strejkaktioner och annat fackligt arbete som dessa organisationer normalt kan utföra gentemot andra företag. Det är intressant att se hur de som är berörda reagerat inför de multinationella företagen. Framför allt har fackföreningsinternationalerna arbetat hårt på att ta upp den här frågan. Det är uppenbart att det första steget, det som man ser som det absolut nödvändiga inom de fackliga internationaler som har behandlat problemen med de multinationella företagen, är att få inflytande över informationen. Metallinternationalen har bildat utskott för olika företag, där spridningen av information till medlemmarna i olika länder är det väsentliga. Kanske ännu viktigare är att man på allvar inom vissa internationaler har diskuterat möjligheten av internationella kollektivavtal. En fackföreningsinternational skulle alltså sluta ett kollektivavtal med ett multinationellt bolag. Men det kollektivavtalet skulle inte röra löner, arbetsvillkor eller annat som kan skilja mellan olika länder och världsdelar, utan ett sådant avtal skulle vara ett kollektivavtal om information från företaget. Som så viktig har alltså fackföreningsrörelsen betraktat möjligheten att få information från de multinationella företagen. Skall vi attackera de problem som de multinationella företagen medför i Sverige, måste det första steget vara att vi skaffar oss information. Därmed skaffar vi oss inte makt över företagen, självfallet inte, men det är ett första nödvändigt steg, om samhällsinflytandet skall kunna förstärkas. På den här punkten sägs det i utskottsbetänkandet ingenting som är relevant med tanke på de förslag som har framlagts i t.ex. herr Hugossons motion. Utskottet säger att frågan om multinationella företag behandlas i andra sammanhang, att det finns en arbetsgrupp som tillsatts av regeringen och som skall följa frågan samt att koncentrationsutredningen har fått i extra uppdrag att ta upp den. Ja, men det blir ju ett informationssamlande utifrån.

Här gäller det den statliga politiken, möjligheten för staten att genomföra i demokratisk ordning fattade beslut, likaväl som det gäller för fackföreningsrörelsen att hävda sina intressen. Här finns alltså både ett fackligt intresse och ett statligt intresse. Enda sättet är då att staten går in med styrelserepresentanter i de viktigare multinationella bolagen — och det av två skäl: både för att samla den fortlöpande information som är nödvändig men också för att lära sig hur beslutsmekanismerna ser ut i dessa bolag. Kan företagsdemokrati genomföras i bolaget eller sitter såväl den statlige som den facklige representanten i bolagets styrelserum mera så att säga tillsammans med en telefonsvarare, vars meddelanden talats in i Paris eller New York, än med en beslutsfattare? Talar man i det svenska dotterbolagets styrelserum med en beslutsfattare eller fattas besluten någon annanstans? De beslutsmekanismerna känner vi alltför litet till, och det tror jag gäller hela det svenska samhället, såväl de fackliga organisationerna som staten. De mekanismerna kommer vi inte åt på annat sätt än genom att gå in i bolagens styrelser. Jag anser att utveckligen för närvarande går så snabbt att det är bråttom att detta sker, och därför vill jag yrka bifall till herr Hugossons motion, som innebär att den här frågan skall tas upp till snabb om prövning.

Herr talman! Jag vill rätta till ett kanske medvetet missförstånd. Herr Hellström säger att vi kritiserar förslaget därför att det inte går tillräckligt långt. Det är en felaktig vinkling. Vi tycker inte att man alls skall vara med i en bolagsstyrelse om man inte har makt bakom sig. Det är den avgörande frågan. Vi vill att folket på verkstadsgolvet skall ha en större makt. Herr Hellström säger vidare att man skall se detta förslag som en del av en helhet. Vi har just blivit tilldelade en skrift om arbetsmiljön. Är det en del av helheten att man skall kunna bli bötfälld eller få betala skadestånd därför att man avbryter arbetet? Är det en del av helheten att § 32-utredningen tar bort strejkrätten, det enda påtryckningsmedel som arbetarna har? Herr Hellström sade att de anställda skulle få förhandla i ett större antal frågor utan att ha makt att ta till. Som en illustration till utvecklingstakten och till talet om helheten kan man se fackföreningsrörelsens uttalande att reformtakten kan te sig väl maklig och att valet av styrelserepresentation som den inledande åtgärden knappast lär framstå som ett kraftprov som visar vad som skall komma längre fram. Det kanske säger något om vad t.o.m. LO:s organ Fackföreningsrörelsen tycker.
Herr talman! Herr Hagberg frågar vilken helhet detta förslag är en del av. Om man läser och försöker sätta sig in i LO-kongressens handlingar blir det klart vad som menas med den helheten. Där finns förslag om styrelserepresentation kopplade till en demokrati på verkstadsgolvet, kopplade till ett inflytande över arbetsmiljön. Det är just den kedjan jag har försökt beskriva. Den helheten, uttryckt på LO-kongressen, går vänsterpartiet kommunisterna nu emot.
Herr talman! Om helheten betyder att t.ex. arbetare som avbryter ett hälsofarligt arbete kan bli bötfällda, vill man inte ge mycket för helheten i det fallet. Det är innebörden av det utredningsförslag som skall gå ut på remiss.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

Däremot bekymrar det mig något att de borgerliga reservanterna inte har ansett sig kunna ställa sig bakom det kvalifikationskrav, som jag har fogat till lagförslaget genom att förorda att den som skall representera de anställda i arbetsgivarens styrelse inte bara obetingat personligen skall vara anställd i företaget utan dessutom ha varit knuten till arbetsplatsen under minst ett år. Herr talman! Om man verkligen syftar till positiva reaktioner ute i arbetslivet, dvs. om man vill lägga en god grund för ett förtroendefullt samarbete mellan parterna och om man ser frågan mer ur praktisk än ur akademisk synvinkel — och givetvis ignorerar vissa kommunisters ytterligt pinsamma debattinlägg om klasskamp — är det ett minimikrav som jag framfört i min motion. Jag är annars rent principiellt mycket positiv till industriministerns initiativ, vilket tillgodoser gamla liberala önskemål. Herr Hugosson var inne på frågan om multinationella företag i allmänhet och de i Göteborg i synnerhet. Om jag inte minns fel motionerade herr Hugosson till den socialdemokratiska partikongressen i ungefär samma ärende. Av det svar som industriministern gav herr Hugosson den 4 oktober, vill jag minnas att det var, på kongressen drar jag den slutsatsen att inte heller partistyrelsen hade några konkreta förslag att glädja herr Hugosson med. I stället kan ju herr Hugosson glädja sig åt att den engelska regeringen av nationella skäl och med kraft hindrade SKF: att för några år sedan lägga under sig en del av den brittiska kullagerindustrin. Det hade säkert inte skadat om vi här i landet hade haft en liknande interventionsmöjlighet för att hindra monopolise ring av hela branscher. Det gäller enligt min mening oavsett om makten koncentreras inom landet eller på utländska händer.

Herr talman! I motionen 1854 har sju socialdemokratiska motionärer hemställt att riksdagen skall uttala att länsstyrelserna i anslutning till lagen om uppgiftsskyldighet anmodas infordra information även om det industriella avfallet, dess sammansättning, omfattning och hantering. Sådan information till samhället är inte obligatorisk i dag. Utskottsordföranden anförde tidigare i debatten att utskottet delar motionärernas synpunkter på att industriavfall och dess hantering är ett väsentligt problem men menade att det var angeläget att fastställa vem som skall omhänderta det industriella avfallet och hur detta skall ske. Mot detta har vi naturligtvis ingenting att invända. Beträffande vem som skall ta hand om det industriella avfallet anförde vi i motionen 1298 i januari månad att slutbehandlingen av kemiskt och annat miljöfarligt avfall bör ligga på ett samhällsdominerat företag med tillräckliga resurser för uppgiften, inte minst mot risken av att enskilt vinstintresse i annat fall i alltför hög grad kommer att styra utvecklingen på avfallshanteringssidan. Vi reagerade i motionen mot principen om fri konkurrens vid behandlingen av oljeavfall och kemiskt avfall, då risk finns att de minst kostnadskrävande produkterna med högt återvinningsvärde kommer att bli intressantast att syssla med. De mer svårbehandlade avfallsprodukterna, som kräver avancerad och dyrbar teknik, kommer i sista hand. Det näringspolitiska program som den socialdemokratiska partikongressen antog i år slår också fast att samhället i princip skall ha huvudansvaret för all avfallsdestruktion och avfallskonvertering för att undvika att privata företag tar hand om enstaka mycket lönsamma delar av återvinningen, samtidigt som de mindre lönsamma och förlustbringande delarna överlåts på samhället. För att bedöma hur det industriella avfallet skall tas om hand är det enligt motionärernas mening nödvändigt för samhället med kunskap om det industriella avfallets art, dess sammansättning, omfattning och inte minst dess nuvarande hantering. Som det nu är — och detta påpekade utskottsordföranden — kan visserligen hälsovårdsnämnd införa i den lokala hälsovårdsordningen en befogenhet för hälsovårdsnämnd att ålägga företag anmälningsplikt beträffande avfall, men vi motionärer menar i vår motion att det är klart otillräckligt, då det finns risk för att många kommuner av olika skäl underlåter att ta in bestämmelsen i den lokala hälsovårdsordningen eller underlåter att besluta om den berörda anmälningsplikten. Företagen bör enligt vår mening inte enbart ha en allmän upplysningsplikt om de blir tillfrågade utan ha en generellt verkande deklarationsplikt, som lämpligen kan infogas i företagens interna redovisningsrutiner. Därmed blir den knappast ekonomiskt betungande för företagen. Uppgiften bör naturligtvis åligga företagen och inte belasta den lokala hälsovårdsnämndens hårt ansträngda resurser och personal. Detta är anledningen både till motionen 1854 och till den motion 1298 som vi väckte i januari månad med begäran om förslag om obligatorisk deklarationsplikt av det industriella avfallet. Jag vill i anslutning till detta också betona att det är oerhört viktigt att informationsplikten blir obligatorisk och omfattar allt avfall och inte bara det som vid första anblicken kan bedömas som besvärligt att destruera, som exempelvis kemiskt avfall eller hälsooch miljöfarligt avfall — detta mot bakgrund av att det är det sammantagna avfallet och dess miljöeffekter som kommunerna måste kunna bedöma. I och för sig är det avfall som går ut när Pripps bryggerier tvättar sina cisterner kanske inte att betrakta som hälsooch miljöfarligt, men effekten blir att pH-värdet åker upp i höjden och påverkar hela det biologiska systemet. Inte heller utsläppen från exempelvis Mjölkcentralen kan betraktas som miljöfarliga, men de återverkar genom att ”avliva” mikroorganismerna. Riksdagen beslöt på förslag av jordbruksutskottet att vår motion från januari månad med begäran om förslag om obligatorisk deklaration skulle överlämnas till utredningen rörande omhändertagande och behandling av kemiskt avfall med hänvisning till att utredningen har att undersöka det eventuella behovet av lagstiftning. Näringsutskottet tillägger nu att man förutsätter att utredningen också tar upp frågan om industriellt avfall och att motionärerna därmed i stort skulle ha nått syftet med sin motion. Att motionärerna nu återkommer är främst betingat av att vi finner det naturligt, när ett informationssystem utformas mellan näringsliv och samhälle, att industrin också får skyldighet att lämna uppgifter om sitt avfall. Också detta krav har förankring i det näringspolitiska program som antogs vid den socialdemokratiska partikongressen. Därtill kommer att samhället skulle vinna både erfarenhet och framför allt tid, om i den treåriga försöksverksamheten med uppgiftsskyldighet till länsstyrelserna industrin också redovisade avfallets omfattning, sammansättning och hantering. Industriavfallshanteringen har enligt vår mening — det framgår av vad jag tidigare har sagt — betydelse för samhällsplaneringen och kommer att kräva åtgärder från samhällets sida. Inte minst mot bakgrund av vad departementschefen har anfört om att informationen från företagen skall gälla sådant som kan tänkas ha betydelse för samhällsplaneringen eller påkalla någon form av åtgärder från samhällets sida vore det naturligt med ett uttalande att också information om det industriella avfallet skulle infordras till länsstyrelserna. Herr talman! Det vore naturligtvis av intresse att höra industriministerns uppfattning om värdet av en sådan information från företagen även om det industriella avfallet och dess sammansättning, omfattning och hantering.
Herr talman! Jag skall inte ge mig in i den här debatten. Jag vill bara säga att utskottet har förväntat att en del av de här problemen kan klaras genom den informationsverksamhet som vi bygger upp, och jag räknar med detsamma. Frågan kommer att läggas på utredningen, och därmed hoppas jag att också de förväntningar som fru Theorin hyser skall kunna förverkligas.

Herr talman! Tillåt mig att under ett par minuter röja upp bland de missförstånd beträffande kommunisternas position som tydligtvis har uppstått hos en del socialdemokratiska talare. Det är inte så att vi är motståndare till det här förslaget av det skälet att det ger för litet inflytande åt arbetarna. Det är egentligen inte alls där som problemet ligger. Vi hade i och för sig gärna stött ett förslag, även om det bara hade givit ett minoritetsinflytande åt arbetarna om det verkligen hade varit så utformat, att det i allvarlig mening hade varit ägnat att föra arbetarnas klasspositioner framåt gentemot kapitalet. Det är alltså inte att det är för litet inflytande som är kärnfrågan för oss, utan det är att det är fel typ av s.k. inflytande — ett inflytande som ges på kapitalets villkor och som därmed också är ett skenbart inflytande. Jag skall försöka beskriva vad som är bakgrunden till de här farhågorna. Det har nämligen i alla tider funnits borgerliga ideologer och intressepolitiska företrädare för kapitalet som har velat ge de anställda skilda former av skeninflytande och skenpositioner för att därmed på olika sätt tränga tillbaka deras självständiga klassmedvetande och binda upp dem vid kapitalets intressen. Vi anar ett sådant syfte bakom det här förslaget, inte minst när vi ser vilken rörande enighet om huvudprincipen — denna hela samarbetsprincip — som i näringsutskottet har rått mellan alla ledamöter från socialdemokraterna till moderaterna undantagandes kommunisterna. I princip är de givetvis eniga kring samarbetsideologin. Vi kommer osökt att tänka på vilken roll som just den här typen av samarbetsideologi och minoritetsrepresentation, med avsikt att knyta upp olika grupper med motstridiga intressen till kapitalintressena, har spelat under långa historiska perioder i olika konservativa ideologers och storkapitalisters tänkande. Just de här idéerna med minoritetsrepresentation i vissa organ som en skenlösning kommer igen hos konservativa textilbaroner som Philipson och Wahren. Och folkpartisten Sven Wedén har ju varit en av pionjärerna på detta område. Nr 142 Kejsar Wilhelm II av Tyskland har i ett berömt tal också tagit upp den Torsdagen den här idén, som han såg som ett led i skapandet av en nationell enighet — 14 december 1972 på den tyska överklassens villkor, givetvis. Det fanns en gång en engelsk —— ideolog som hette Sir Alfred Mond som åkte land och rike runt, vars Styrelserepresentaidéer bl.a. togs upp av de konservativa här i Sverige i slutet av 1920-talet = för de anunder den Lindmanska ministären och som hade precis samma idé om ställda i samarbete och medinflytande på styrelsenivå. Men syftet var naturligtvis aktiebolag och att binda upp arbetarnas representanter och försöka få dem bort från den ekonomiska försjälvständiga klasspositionen. Det är heller ingen tillfällighet, utan att vi eningar, m.m. skall dra parallellen alltför långt, att just den här typen av idéer också har kommit in i de korporativa staterna under mellankrigstiden — Tyskland, Italien och Japan och ännu i dag spelar en betydande roll i den japanska storkapitalistiska företagarideologin. Vi ser ju hur resultatet har blivit i det borgerliga Västtyskland, där man sedan snart 25 år har den här typen av minoritetsrepresentation. Man kan väl svårligen säga att det har märkts någon reducering av de stora västtyska monopolkoncernernas makt eller något ökat inflytande för arbetarna i gemen på grund av det faktum att man på detta sätt har inrättat vissa välbetalda styrelseposter för ett litet skikt av människor, som i regel har agerat helt på kapitalets villkor. Vad vi menar är att det finns en oförsonlig motsättning, som inte går att överbrygga, mellan arbetarklass och kapitalister. Det är ett objektivt förhållande som man aldrig kan blunda för, och det är att försvaga arbetarklassens medvetande att skapa en sorts sken av falsk solidaritet mellan dessa två oförenliga parter. Det döljer de verkliga motsättningarna i samhället, det skapar illusioner och det ökar både psykologiskt och politiskt det härskande skiktets makt över den behärskade minoriteten. Denna kvalitativa aspekt på problemet är kanske för oss mycket mer avgörande i vårt ställningstagande än det faktum att det här bara är fråga om en minoritetsrepresentation. Hade det som sagt varit fråga om en minoritetsrepresentation, som dock hade medfört ett verkligt framflyttande av de lönarbetandes klasspositioner, då hade vi självfallet varit beredda att diskutera en positiv inställning.

Herr talman! Jag har valt att inte gå upp i repliker efter de olika anförandena, utan jag vill nu helt kort kommentera några saker som har sagts här under den senare delen av debatten. Det var egentligen fru andre vice talmannen Cecilia Nettelbrandt som uppkallade mig när hon sade att jag hade sagt att de anställda och företagarna hade gemensamma intressen enligt den borgerliga propagan dan. Jag sade inte att det har stått i någon motion, och jag tänkte kanske inte då så mycket på fru Nettelbrandt. Vad jag mest tänkte på i det sammanhanget — och det borde ha framgått — var herr Fälldins gröna, som den brukar heta, som sprids på arbetsplatserna, och där man talar ställda. Jag skulle vilja mycket om samma känslor hos företagare och ar säga till fru Nettelbrandt att har man kommit i dåligt sällskap så är det risk för att ens rykte blir försämrat — det är inte annat med det här. Just då tänkte jag som sagt inte på folkpartiet. Men jag tror, om vi skall skapa balans, att centern inte behöver ha några stora samvetskval för att ha komprometterat folkpartiet — jag tror de är ungefär lika goda kålsupare på det här området. Herr Hagberg hade ett fantasifullt inlägg. I det sammanhanget vill jag bara säga att kan man åstadkomma ett sådant anförande, måla en sådan vrångbild av svensk demokratisk arbetarrörelse, åstadkomma en förvrängning av alla fakta på det sättet, då har man antingen levat i en annan värld än vad vi andra har levat i eller också är man inte ute för att tala fakta utan för att sprida något slags underlig predikan, som man hoppats att folk skall tro på. Jag vill inte kommentera det vidare än genom att konstatera att det nog inte finns många här i landet som känner igen svensk arbetarrörelse och dess arbete för sina medlemmars intressen i den skildring herr Hagberg gav. Jag skulle vilja säga några ord till herr Hugosson. Han talar om motionen beträffande multinationella företag. Utskottet har ingenting emot hans idéer — vi har sagt i betänkandet att det finns mycket här som är betydelsefullt och värdefullt. Men, säger vi, det skall pågå ett par utredningar rörande de multinationella företagen. Och jag kan kanske förklara varför vi har behandlat motionen på så sätt att vi besvarat herr Hugossons fråga. Herr Hugosson undrade om jag tycker att det snart bör skapas medbestämmanderätt i multinationella företag — någonting i den stilen var det. Ja, det tycker jag visst, men jag tror knappast att det kan ske på det här sättet. Frågan om de jättestora multinationella företagen håller på att bli ett internationellt problem — det är ett problem för stater som i vissa sammanhang är mindre än dessa multinationella företag — och jag tror att många av de här frågorna om insyn och medverkan där kanske måste lösas internationellt. Därför anser jag det vara mycket väsentligt att man får grepp på detta, får en information om vad som händer med de multinationella företagen. Då kan man mycket väl gå in med styrelserepresentanter, men att just nu ta med det tycker jag inte är det väsentligaste. Jag kan i långa stycken sympatisera med vad herr Hellström sade om dessa saker. Det är helt riktigt. Jag tror emellertid inte att ni åstadkommer vad ni verkligen vill nå genom att just yrka bifall till motionen 1847. Det är väl ingen riksolycka om motionen bifalls, men jag tror inte att den leder till målet. Vår inställning i utskottet är minst lika positiv till de här problemen. Jan Bergqvist yrkar bifall till sin motion och är inte nöjd med utskottets skrivning. Han säger att vi har inte stött den här frågan.

Det kan inte råda något tvivel om att utskottet menar att man ställer sig bakom det hela. För vad är det den reservation vill som herr Bergqvist yrkar bifall till? Jo, reservanterna vill ha en utredning, och en utredning tillsätts väl inte med uppgift att föreslå det och det, utan en utredning skall undersöka behovet av det och det — den formuleringen använder vi. Jag kan inte förstå att man skall behöva hänga upp sig på det här. Det liknar mest de medeltida teologernas tvister om vissa ord — de kunde hålla på i århundraden och tvista om det stod så eller så när det gällde ett alldeles bestämt ord. Fru Theorin tog upp sin motion. Låt mig säga att fru Theorins anförande ytterligare bevisade att utskottets beslut är det helt riktiga. Hon talade hela tiden om att man måste — och där är jag helt överens med henne — skapa en destruktionsanläggning. Någon skall ta hand om avfallet, det bör ske i ett samhällsdominerat företag osv. Jag är alltså helt överens med fru Theorin på den punkten. Men det är ju detta som måste klaras ut först, och vi förutsätter att utredningen i samband därmed tar upp deklarationsplikten, för deklarationsplikten är ju meningslös om det inte finns någon som är skyldig att ta hand om avfallet. Det är alltså inte bara deklarationsplikten i och för sig som är väsentlig. Jag tror att vi egentligen menar precis samma sak, men man skall också ha det formulerat på ett visst sätt. Jag skulle kanske säga ett par ord till Jörn Svensson, även om jag inte vill locka upp honom till något nytt anförande. Låt mig bara säga att nog ritar han hin på väggen i jätteformat för att få piska honom. Han talar här om att detta är socialdemokratisk jämlikhet i sin prydno, att storföretagarna får information som andra inte får, och han frågar: Varför kan inte alla få de här informationerna? Ja, det där låter väldigt bestickande, om man inte tänker sig in i problemet. Man kan ju fråga sig: Varför tillkommer det här stadgandet om att man skall ha en informationsplikt dels från företagen till länsstyrelse och kommun, dels från länsstyrelse och kommun till företagen? Jo, det har ju tillkommit för att man vill skapa en samplanering mellan näringsliv och samhälle — det är ett praktiskt arrangemang för att planeringen skall kunna samordnas, så att inte samhället planerar på ett sätt och företagen på ett annat. Det är ju fråga om att rapportskyldigheten skall leda till att rapporteringen går bägge vägarna. Att den sedan inte utsträcks till de allra minsta enheterna hänger väl samman med att det i stadgandet står att informationen inte behöver ges från företag som har mindre än 50 anställda. Det går kanske att få till stånd försöksverksamhet på den kanten och så småningom få med även småföretagen. Det är inte någon illvilja som legat bakom här, när man konstruerat propositionen, att skapa ojämlikhet. Det är ett rent praktiskt arrangemang. Jörn Svensson sade att det är ett demokratiskt krav att alla får rätt till samma information; alla skall ha lika mycket information. Ja, det kan man säga när det gäller vissa väsentliga frågor. Men hur är det, får inte Jörn Svensson i sin tjänst en mängd information som andra inte får? Och får inte vi som riksdagsmän mycket information som inte går ut till allmänheten? Är det inte för vissa yrkesgrupper nödvändigt att på speciella områden få information, som inte alla får? Och skall detta då betraktas som någon form av ojämlikhet eller något sådant? Det där är rent nonsens. Frågan är vem som behöver informationen och vilket syfte den skall tjäna. Sådan information som rör våra dagliga arbetsförhållanden och liknande skall naturligtvis gå ut till alla, men här gäller det ett praktiskt arrangemang för att skapa en samplanering mellan näringsliv och samhälle. Krångligare än så är det inte. Herr talman! Med detta yrkar jag, efter denna mammutdebatt, än en gång bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av vad herr Svanberg sade i början, nämligen att folkpartiet har en viss uppfattning — jag har här tidigare påvisat att den är oss fullständigt främmande — och sedan sade herr Svanberg att det egentligen inte var oss han menade. Man irriterar bara en redan ansträngd kammare, om man tillvitar en motståndare beskyllningar för att få en debatt där den inte bör ligga. Jag har många gånger anledning att tala om de icke-socialistiska partiernas gemensamma uppfattning, men om det finns delade meningar mellan socialdemokrater och kommunister, så har jag verkligen ingen anledning att klumpa er tillsammans för att få till stånd en skendebatt. Jag hoppas att herr talmannen håller mig räkning för att jag inte fortsätter debatten om ståndpunkter som inte finns.

Herr talman! Inte heller jag skall förlänga debatten så mycket. Jag använde uttrycken ”från borgerligt håll” och ”de borgerliga”, men jag tänkte faktiskt då i första hand på centern. Om fru Nettelbrandt nu vill mäla sig ur det sammanhanget och anse det farligt, så må det vara hänt. Jag tänkte inte speciellt på folkpartiet. Men i det här fallet är väl skillnaden ändå hårfin! Låt mig emellertid säga att just det yttrande jag fällde nästan ordagrant var taget från centern.
Herr talman! Man kan ju inte föra en meningsfull debatt om man använder olika formuleringar så slarvigt. Uttrycket borgerlig är enligt min mening inget särskilt bra uttryck. Det vore riktigare att säga icke-socialistisk. Men säger man borgerlig måste det avse de tre icke-socialistiska partierna, och om det inte gäller en gemensam ståndpunkt kan man inte använda det uttrycket. Herr talman!
Herr talman! Låt mig bara ytterligt kort konstatera att fru Nettelbrandt tydligen inte godtar ordet borgerlig. Hon skäms för det uttrycket. Det hedrar henne!
Herr talman! När förslaget att arbetarna skulle få sitta med i företagsstyrelserna först presenterades var det en stor fråga. Men i dagens debatt har vi kommit fram till att det är en dellösning. Snart är det väl bara en del; det är ingen lösning heller för socialdemokratin. Från socialdemokratiskt håll har det i dag sagts att vi med den föreslagna ordningen skulle få medinflytande. Eftersom industriministern sade att det som nu föreslås är en uppföljning av företagsnämndernas verksamhet, så redovisade jag vad företagsnämnderna har som första mål, nämligen ökad produktivitet — men då sade näringsutskottets ordförande att det var en vrångbild jag gav. Och när jag sedan redogjorde för att denna ökade produktivitet enligt SAF betyder att detta inte är någon demokratiseringssträvan, så var det också en vrångbild. Herr Svanberg vill tydligen inte gå in i någon riktig diskussion om vad arbetarna egentligen skall arbeta efter i styrelserna. Det är anmärkningsvärt att sådana frågor som ökad produktivitet och arbetstillfredsställelse skall vara huvudmålsättningar, när arbetarrepresentanterna skall sitta i en bolagsstyrelse — och dessutom utan makt bakom

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att utskottets ordförande inte har någonting emot den socialdemokratiska motionen. Han säger att det här pågår en hel del aktiviteter som har anknytning till de multinationella företagen, och det är riktigt. Det sker en fortsatt utredning, man försöker få fram en bättre statistik, och en särskild arbetsgrupp skall tillsättas för att närmare studera de multinationella företagen. Allt detta är bra. Till herr Levin vill jag säga att den arbetsgrupp som nu tillsätts bl.a. är ett resultat av motioner som jag har väckt till den socialdemokratiska partikongressen. Men detta ju ändå bara att samla information så att säga utifrån. Genom att sätta in samhällsrepresentanter i de multinationella företagens styrelser får man, menar jag, en helt annan informationskanal; man kommer in i själva beslutsprocessen, som också herr Hellström tidigare utomordentligt värdefullt för samhället att få påpekade. Det är kunskap om vilka värderingar och motiveringar som ligger bakom besluten hos svenska multinationella företag att inskränka verksamheten här i Sverige och därigenom åstadkomma arbetslöshet samtidigt som de bygger ut i andra länder. Jag menar att det skulle vara utomordentligt värdefullt att få information och kanaler för information inifrån också. De andra aktiviteterna som pågår är utomordentligt värdefulla.

Herr talman! Herr Svanberg säger: Låt oss inte som medeltida teologer tvista om ord! Och så framhåller han att det inte kan råda någon tvekan om att utskottet ställer sig bakom kravet i motionen 921. Både herr Svanberg och jag har bakom oss den socialdemokratiska partikongressen, och jag hyser ingen tvekan om grundinställningen hos de socialdemokratiska ledamöterna i näringsutskottet i frågan om den ekonomiska demokratin. Men jag beklagar att man mot bakgrund av den inställningen inte nu passat på tillfället att ge ett klart stöd åt den uppfattning som både Landsorganisationen och TCO fört fram.

Vi skall inte tvista om ord, men man kan väl ändå kräva att utskottet uttrycker sig redigt och klart på ett grundläggande sätt, och det kan jag inte finna att man har lyckats med i detta fall.

Om de socialdemokratiska ledamöterna hade uttryckt sig klarare på denna punkt, är det då alldeles säkert att även moderater och representanter för dessa industriorganisationer i näringsutskottet hade anslutit sig till utskottets betänkande på denna punkt?
Herr talman! Herr Svanberg menar att jag med mitt tidigare inlägg bevisade att utskottet haft rätt i sin bedömning och att det inte räcker med enbart en deklarationsplikt utan att man först måste göra klart för sig vem som skall ta hand om avfallet. Motiven för industriministerns lagförslag kan, herr Svanberg, inte tolkas på annat sätt än jag har gjort. Departemenschefen säger nämligen att informationen från företagen skall gälla sådant som kan tänkas ha betydelse för samhällsplaneringen eller påkalla någon form av åtgärder från samhällets sida. Jag anser att man först måste få information om vilket avfall industrierna har, dess omfattning och sammansättning, för att kunna bedöma vad det är möjligt att göra med det. Detta måste man veta innan man bestämmer vilka anläggningar som behövs för att ta hand om avfallet och vilka åtgärder som krävs från samhällets sida för att planera för industriella destruktionsanläggningar. Detta stämmer också väl med vad den socialdemokratiska partikongressen har sagt. Kongressen förordade nämligen att industrin får fortlöpande skyldighet att lämna uppgifter beträffande avfall till samhällets organ och att detta byggs in i ett kommande informationssystem. Men eftersom vi är eniga i sak, om jag hörde rätt, kanske herr Svanberg i januari månad kan vara med på en motion med krav på samhälleliga destruktionsanläggningar.
Herr talman! Tillåt mig att helt kort granska den Svanbergska teologin. Torsdagen den § É H . 14 december 1972 någon annan än just företagen. Herr Svanberg svarar då att det finns så många andra privilegier i samhället — folk som får mer information än Jag sade i mitt första anförande att återinformationen till företagen, sådan den är föreslagen, är ett privilegium, eftersom den inte skall ges åt Styrelserepresentaandra. Sedan tar han detta faktiska konstaterande som utgångspunkt för tion för de anatt det bör inrättas ännu fler privilegier för en grupp som redan är ställda i privilegierad. Jag må då säga att det är en underbar teologi. aktiebolag och Sedan påpekar herr Svanberg att jag på grund av min tjänst är ekonomiska för privilegierad; jag får så mycket planeringsinformation. Det var bra att han tog upp den saken. Det ger mig anledning att exemplifiera vad hela denna fråga handlar om. Om det här förslaget går igenom skall jag, när jag återinträder i min tjänst, vara skyldig att skriftligen eller i form av muntliga föredragningar ge återinformation åt en viss begränsad krets av företagare. Men jag skall inte få lov att inom ramen för min tjänst ge samma information åt hyresgäströrelsen, fackföreningar, miljögrupper, byalag och andra opinionsgrupper. Jag finner detta demokratiskt motbjudande, men jag konstaterar att herr Svanberg anser att det är fullständigt i sin ordning.

Herr talman! Jag begärde replik då herr Hugosson upplyste mig om att den av industriministern aviserade arbetsgrupp som skall studera de multinationella företagen var att betrakta som ett resultat av hans motion till partikongressen.

En sådan möjlighet anser jag vore bra mycket bättre än alla arbetsgrupper och all information. Men när det gäller de konkreta tingen, herr Hugosson, får vi kanske vänta tills vi får en icke-socialistisk regering.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 66 grundar sig på Kungl. Maj:ts proposition nr 128 och på ett antal i anledning av denna proposition väckta motioner. I propositionen föreslår man att skatt skall införas på spel, som bedrivs på s.k. enarmade banditer och rouletter, och vidare att skatt skall införas på bingospelet.

Orsakerna till den breda politiska uppslutningen kring denna skatt är flera.

De slag av spel som vi nu ämnar beskatta har växt fram i allt snabbare takt under senare år. Det gäller de enarmade banditerna, roulettspelet och för all del även bingospelet. En del av de former som denna spelverksamhet bedrivs under är ingalunda särskilt trevliga, och därför kan man med tillfredsställelse hälsa att det nu kanske blir en viss kontroll och en viss ordning i detta sammanhang. Det gäller en mycket svårhanterad materia, och skatteutskottet har diskuterat frågan mycket grundligt för att försöka komma fram till en så vettig lösning som möjligt. Men ändå vill i varje fall inte jag uttala att det som nu föreslås kommer att bli bestående. Låt mig i stället göra den gissningen att riksdagen relativt snabbt återigenom får lov att ingripa för att rätta till en del saker i denna beskattningsform. Det har under utredningsarbetet — dock inte i motionerna utan på annan väg — här i riksdagen framförts tankar och önskemål om att man för att komma till rätta med denna verksamhet antingen skulle helt förbjuda den eller monopolisera den. Utskottet har ansett det vara svårt eller omöjligt att förbjuda verksamheten. Man har däremot i slutet på sitt betänkande sagt att man inte är helt främmande för tanken på monopolisering i statlig eller kommunal regi. De stora spelområdena penninglotteriet, tipsverksamheten osv. är som bekant redan tidigare monopoliserade, och det skulle kanske i och för sig så småningom vara möjligt att införa monopol även på detta avsnitt. Vi har i utskottet blivit helt överens beträffande de s.k. enarmade banditerna och roulettspelet men har gjort smärre justeringar i förhållande till propositionen. Utskottet har konstaterat att det finns både stora och små enarmade banditer. Vissa är avsedda för spel med enkronor och andra för 25-öringar. Vi har så till vida ändrat finansministerns proposition att de små banditerna med 25-öresinkast föreslås slippa undan med 100 kronor i skatt per månad som de används, under det att enkronasbanditerna får kosta ägaren 500 kronor som finansministern har föreslagit. Också i fråga om rouletterna har utskottet gjort en smärre justering av skattesatserna. Det har dragits en gräns vid om roulettspel förekommer tre gånger i veckan eller mindre. Tidigare var skattesatsen 3 000 kronor per månad för rouletter där det spelas mer än tre gånger i veckan och 2 000 kronor för rouletter med spel i mindre omfattning. Det är ingen tvekan om att en skatt på 3 000 kronor kunde bli för låg för en del, medan 2 000 kronor kunde bli för mycket för andra. Vi har därför ändrat siffrorna till 3 500 respektive 1 500 kronor. Om detta har vi varit helt eniga i utskottet. Däremot har vi inte kunnat bli eniga om skatten på bingo. I en reservation har jag tillsammans med några andra ledamöter följt upp en motion av herr Norrby i Gunnarskog och en av herr Rydén och sagt att vi vill ha ett visst skattefritt grundbelopp för de ideella föreningar som själva sköter bingoverksamheten. Vi har föreslagit ett grundbelopp på 15 000 kronor. Vi vet att många idrottsföreningar i dag i rätt stor utsträckning ekonomiserar sin verksamhet med bingospel. Man gör det på olika sätt. I vissa fall bedriver medlemmarna själva bingospelet. Det är då ett helt ideellt arbete som föreningens medlemmar lägger ner för att den vägen ta in pengar till föreningen. Då anser vi att det är berättigat med ett skattefritt grundbelopp på 15 000 kronor. Men om föreningen bara hyr ut sitt namn till en privat arrangör som anordnar automatbingo eller liknande, då anser vi att det privata vinstintresset står i förgrunden i så hög grad att det skattefria grundbeloppet inte bör medges. Förslaget om ett skattefritt grundbelopp på 15 000 kronor har alltså tillkommit därför att vi vet att så många idrottsföreningar den vägen skaffar pengar till sin ideella verksamhet bland ungdomar och andra. Utskottets majoritet har emellertid sagt att den inte kan gå med på förslaget på grund av kontrollsvårigheter. Jag kan inte förstå att det kan finnas några sådana svårigheter. Vi har i dag på bingospelet en stämpelskatt, och där finns just ett grundbelopp på 15 000 kronor undantaget. För redovisningen finns speciella blanketter, som naturligtvis med bara en enkel ändring kan användas även i fortsättningen. Vill man inte använda det systemet, kan man begagna restitutionsförfarandet. Ville man ge idrottsrörelsen och annan ideell verksamhet det stöd reservanterna föreslår, skulle man kunna göra det. Det är bara viljan det är frågan om. Jag kan inte se att svårigheterna är så stora. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid skatteutskottets betänkande.
Fru talman! Att spela på lotteri är den fattiges poesi — sanningen i den gamla ramsan är i dag mera giltig än någonsin förr. Svenskarna har blivit ett spelande folk. Vi satsar årligen omkring 3 000 miljoner kronor bara på legalt spel. Omfattningen av allt illegalt spel går av naturliga orsaker inte att beräkna, men uppskattningsvis uppgår den summan till ungefär samma belopp som för det legala spelet. De spelformer som har den största omsättningen är totospelet med 725 miljoner kronor, tippningen med 600 miljoner kronor och penninglotteriet med 450 miljoner kronor. Bingospelet har numera brett ut sig alltmer och beräknas för närvarande ha en omsättning av ungefär 500 miljoner kronor, medan spel på roulett och spelautomater beräknas omsätta ungefär 200 miljoner kronor vardera. I dag behandlar vi tre olika slags spel, spelautomater, främst s.k. enarmade banditer, samt rouletter och bingo. Jag skulle vilja hänföra banditerna och rouletterna till en klass för sig och bingospelet till en annan klass. När det gäller enarmade banditer och rouletter är de i hög grad föremål för illegalt intresse — de lockar till lättförtjänta inkomster, och detta utnyttjas på olika sätt. De senaste åren har ju också visat skrämmande resultat, när man vid razzior avslöjat vad som döljer sig bakom till synes oskyldiga fasader. Oklara ägarförhållanden, väl utvecklade bulvansystem, påfallande många utländska intressen inblandade, mycket vanligt att personer som straffats för förmögenhetsbrott är inblandade, klubbar som varit centraler och täckmantel för annan organiserad" brottslighet, och syndikat med internationell räckvidd, mycket sådant kommer i dagen, då polisen lyckats avslöja någon illegal spelhåla. I punktskatteberedningens betänkande kan vi läsa att en spelklubb uppgivit att insatserna i varje omgång under bästa speltid kunde uppgå till mellan 40 000 och 50 000 kronor. Eftersom man hinner med ca 20 omgångar per timme, kan omsättningen vissa dagar uppgå till miljonbelopp. Vinsten till spelbanken har enligt samma beräkningar uppskattats till ca 30 miljoner kronor om året. När det gäller rouletterna har ju utskottet enhälligt ändrat på departementschefens förslag till beskattning och ansett att de som har många speldagar per vecka borde betala mera, medan de som har ett fåtal dagar borde slippa lindrigare undan. Här är det inte omöjligt att erfarenheterna så småningom kommer att visa att man kanske borde ha haft en särskild klass för nattklubbarna och att vi i så fall borde ha haft tre olika skattesatser. Vad sedan de enarmade banditerna beträffar har de efter hand blivit både mera tekniskt fulländade och därmed också penningslukande. Den senaste nyheten — de s.k. återspelsapparaterna — torde vara de socialt sett farligaste. De ger möjligheter till ända upp till 9 999 frispel, som registreras på ett räkneverk. När spelaren sedan avbryter spelet får han motsvarande betalning genom lokalinnehavaren eller genom dennes ombud. Utan att dessa vinstmöjligheter fanns, hade den här typen av spel inget som helst intresse. Vitsen med konstruktionen är ju att den ur skattesynpunkt inte går att kontrollera eller i varje fall är mycket svårkontrollerbar, men den luckan i lagen blir numera tilltäppt genom det nya lagförslag som utskottet har förordat. I USA, där man haft stora problem med gambling, har man sedan början av 1960-talet löst möjligheterna att lagstifta mot spelautomater genom en s.k. ”ad-hoc-politik”, varmed avses att man från fall till fall avgör, om en automat är avsedd för gambling eller enbart är att anse som förströelse. En spelautomat anses i USA vara av gamblingtyp, om den är ”designerad och tillverkad huvudsakligen för användning vid gambling, och som när den spelas kan som resultat av en chans erbjuda spelaren rätt att erhålla vinst i form av pengar eller egendom”. Enligt ett uttalande från justitiedepartementet i USA 1967 har man inte haft några svårigheter att använda denna lag för att identifiera apparater av gamblingtyp. Ej heller har det medfört några svårigheter att skilja de här apparaterna från s.k. förströelseapparater, som inte berättigar till någon vinst. Skatteutskottet har ju i någon mån kommit in på sådana här svårigheter vid behandlingen av skrivelser från Folkparkernas centralstyrelse och motioner med liknande innehåll. Det fanns en allmän sympati för den situation, i vilken folkparkerna m.fl. kunde tänkas komma, om propositionsförslaget genomfördes. Skatteutskottet delade den uppfattningen att de spelautomater som där förekom kunde anses såsom närmast av förströelsetyp med låg insats. Därför har utskottet enats om ett från propositionen avvikande förslag som innebär att skattesatsen för dessa spelautomater skall fastställas till 100 kronor, dvs. bara 20 procent av skatten på andra spelautomater. Bingospelet skiljer sig på ett mycket fördelaktigt sätt från de andra spelformerna. Utredningen ansåg att bingospel liksom förut borde få anordnas för visst ideellt ändamål, för partipolitisk verksamhet eller till understöd eller uppmuntran åt svenska konstidkare. Anledning saknades att förbjuda eller inskränka möjligheterna att anordna bingospel. Som vi alla vet har bingospelet en stor utbredning och är den vanligaste inkomstkällan för idrottsrörelsen i dag. Den beräknade nettoeffekten för dess del är ungefär 50 miljoner kronor om året. Staten har samtidigt en inkomst på ungefär 7 miljoner kronor. Som jämförelse kan nämnas att varken Norge eller Danmark beskattar bingospelet. 14 december 1972 I propositionen Pag utredningens tankegångar i huvudsak följts, och — — utskottet har också delat den uppfattningen att bingospelet skall vara Skatt på spel, förbehållet välgörande, kulturellt eller allmännyttigt ändamål. mm. Utskottet har inte lyckats bli helt enigt i sitt betänkande. Enligt min uppfattning beror detta på en inkonsekvens hos utskottsmajoriteten. Vi har alla ömmat för allmännyttan hos folkparker och liknande och låtit dem få en skattelättnad på 80 procent mot propositionens förslag. Men när det gäller bingon — som helt är förbehållen välgörande, kulturellt eller allmännyttigt ändamål — vill utskottsmajoriteten inte vara med längre. Vi reservanter vill endast att den bingo som bedrivs i mindre skala och i egen regi av ideella organisationer skall få komma i åtnjutande av ett grundbidrag vid beskattningen. Här bör påpekas att det finns ett grundbidrag redan i den nuvarande beskattningen. För alla små före ningar som kämpar för sin existens skulle detta vara en uppmuntran i deras värdefulla arbete, som jag tycker att staten borde kunna kosta på sig. Jag ber, fru talman, med detta att få yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Det ärende som vi nu behandlar gäller en företeelse som en längre tid har ingivit allvarliga betänkligheter. Det förhållandevis oskyldiga spelet på enkla automater har i många fall utvecklats till ren hasard, och allvarliga skadeverkningar har uppstått på grund av att lagen tillåtit spel tämligen fritt. Automatspel, roulett och bingo har i stort sett varit skattebefriade, vilket naturligtvis har stimulerat personer att utveckla formerna för dessa spel. Direkta avarter har dessutom förekom mit. Vore inte dessa spelformer redan etablerade skulle man ju helst velat säga nej till alltsammans. Huruvida man kommer till rätta med problemen genom de förslag som nu föreläggs riksdagen får framtiden visa, men man bör nog vara beredd att mycket snabbt ingripa för att stävja de missförhållanden som kan uppstå. Det är förunderligt vilken jättelik uppfinningsrikedom det finns inom denna bransch för att utveckla spelet — framför allt gäller det de enarmade banditerna. Jag är inte alls övertygad om att det föreliggande lagförslaget kommer att vara tillr ligt, men vi får väl se vad som händer. Säkerligen kommer också skärpt övervakning att erfordras, så att inte olagligt spel förekommer. Utskottet har i vissa delar avvikit från propositionen och försökt eliminera möjligheterna att kringgå lagbestämmelserna. Andemeningen i betänkandet är dock densamma som i propositionen; vi är sålunda helt överens om att en beskattning skall införas och att möjligheterna att bedriva spel på ett icke tillfredsställande sätt skall avlägsnas. Jag tycket det är bra att vi har fått det här förslaget. Man kunde ha önskat att det hade kommit tidigare, men det har väl funnits omständigheter som har gjort det omöjligt. Genom den beskattning som nu föreslås kan ju åtminstone spelets vidare utveckling delvis stävjas, så att det inte får alltför stora sociala skadeverkningar. Utskottet har ändrat på vissa detaljer i propositionen för att — som herr Söderström tidigare har framhållit — täppa till möjligheterna att kringgå bestämmelserna. Allra viktigast är kanske två av bestämmelserna. Den första är att man inte får använda polletter som ger rätt till återspel. Där har funnits en direkt möjlighet till missbruk. Det är inte alls säkert att polletterna kostar 25 öre, utan folk som inte är så noga med bestämmelserna kan naturligtvis höja priset upp till avsevärda belopp, och då blir följden ett riskabelt hasardspel. Den andra bestämmelsen innebär att kryphålet med räkneverken täpps till. Vi vet att man under de senaste åren har börjat införa räkneverk som tillåter mycket högt spel på de s.k. enarmade banditerna. Utskottet är i stort sett enigt om de förslag som föreligger. I vad gäller skärpningarna finns det en klart uttalad önskan att söka stoppa möjligheterna att kringgå lagen. Den enda avvikande meningen gäller bingospelet. Man kan naturligtvis säga att 5 procents beskattning inte är så våldsamt mycket, men det betyder i alla fall 750 kronor för de föreningar som håller sig kring maximalt 15 000 kronor. Då man vet att det gäller rent ideella småföreningar som kämpar för sin existens, borde man kunna vara litet generös och liksom tidigare befria dem från skatt när de rör sig med så små belopp. När det blir tal om högre summor blir det naturligvis framför allt idrottsrörelsens inkomster som påverkas, men det finns ju litet mer att ta av där. Bingospelet har också en viss trivselkaraktär, åtminstone när det bedrivs i mindre omfattning. På landsbygden är det kanske många gånger ett trivsamt bynöje, och samtidigt vet folk att man genom att leka litet hjälper den lilla idrottsföreningen eller ideella föreningen på orten. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid utskottets betänkande.

Fru talman! Som det har framgått har vi varit i stort sett eniga inom utskottet, och frågan är om vi inte är eniga också när det gäller bingospelet när allt kommer omkring. Som kammaren redan hört av dem som har uppträtt tidigare hade utskottet helst velat stoppa hela den här spelverksamheten, men vi har nöjt oss, som ett provisorium, med att begränsa den. Eftersom man redan har redogjort för vad förslaget innebär skall jag korta av min tid och bara säga några få ord. Jag vill understryka att det har varit vår strävan inom utskottet att begränsa spelet på automater utan att folkparker och liknande anläggningars ekonomi avsevärt försämras. Men det har inte varit något lätt problem, om man samtidigt vill undvika diskriminering av andra anläggningar som drivs utan stöd från det allmänna. Vi har gjort en ingående prövning. Vi har diskuterat med experter, vi har talat med utredningsmannen, vi har haft en delegation och vi har försökt penetrera frågan på alla möjliga sätt för att finna en lösning och komma ur dilemmat när det gäller att tillgodose dessa allmänna inrättningar utan att på något sätt differentiera och därmed åstadkomma något ännu värre och krångligare. Vi har sökt lösa problemet på det sättet att månadsskatten på 25-öresspel skall — som här redan har sagts — utgå med 100 kronor i stället för, som föreslagits i propositionen, 500 kronor per apparat. Men i övrigt skall tillståndsgivningen och skattereglerna gälla precis enligt propositionen. Vi anser att vi med detta tillgodoser folkparkernas önskemål så långt det har varit möjligt utan att krångla till det hela mer än nödvändigt. Vi har också föreslagit den förändringen beträffande roulettspelet att man skall ha en lägsta gräns på 1500 kronor och en högsta på 3 500 i stället för respektive 2 000 och 3 000 kronor. Jag förmodar att departementschefen accepterar dessa ändringar. Jag sade att vi helst skulle vilja stoppa hela spelet på automater, som herr Larsson i Umeå också framhöll. I övrigt är ju spel monopoliserade — lotterierna, Tipstjänst osv. Vi anser att vad som nu föreslås är ett provisorium och att man vid det fortsatta utredningsarbetet om lotteri och spel skall överväga om man inte också skall monopolisera spelet på automater så att antingen staten eller kommunerna övertar det och man får en riktig kontroll över det hela. I fråga om bingo vill jag erinra om att departementschefen i propositionen säger — och det är ganska betydelsefullt — att ”endast spelverksamhet som anordnas i förvärvssyfte omfattas av tillståndsoch skatteplikten”. Reservanterna säger: ”I fråga om bingospelet har det föreliggande utredningsförslaget accepterats i sina huvuddrag av såväl remissinstanserna som departementschefen. — — — För närvarande är ett visst grundbelopp undantaget från beskattning i samband med bingospel. Utskottet anser att ett motsvarande grundavdrag bör bibehållas beträffande bingospel, där hela vinsten går till ideell verksamhet.” Jag har redan citerat vad departementschefen har sagt om detta.

Jag vet inte om reservanterna har uppmärksammat denna kompensation för det nuvarande grundavdraget. Nu finns det ju en stämpelavgift på 5 procent över 15 000 kronor, men arrangörerna slipper i fortsättningen hela lotterivinstbeskattningen, och det blir plus minus noll. Jag ber med detta, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Beträffande reservationen är det väl fullt klart att vi har observerat det som nu herr Brandt säger — att det är fråga om att ersätta denna skatt med en annan form av skatt. Det är ju på detta som motionerna bygger. I reservationen har vi både i motiveringen och i författningstexten utgått från att det är de ideella föreningar som i egen regi arbetar med den här verksamheten som skall kunna få detta grundbelopp. Det kommer i första hand att bli idrottsföreningar som får chansen att köra relativt blygsamt bingospel helt skattefritt, och det blir naturligtvis en skattelättnad även för föreningar som bedriver bingospel i något större utsträckning. Herr Larsson i Umeå sade i sitt anförande att det här betyder 750 kronor. Man kan naturligtvis säga att det är inte så mycket. Man kan också, som herr Brandt gör, påstå att det ersätter något annat — han har fullt rätt i det. Men jag tycker att dessa 750 kronor som man den här vägen har möjlighet att ge idrottsföreningarna betyder i varje fall för de små idrottsföreningarna förfärligt mycket. Vi vet att ungdomsverksamheten inom idrottsrörelsen slukar stora pengar. Idrottsrörelsen får också stora både statliga och kommunala bidrag — det skall jag gärna erkänna — men dessa bidrag räcker inte, utan ledarkrafterna får offra sin tid på att tigga ihop pengar för att rörelsen skall gå ihop. Då tycker jag att man åtminstone kunde ge föreningarna chansen att få det här grundbeloppet skattefritt — det skulle betyda en del.
Fru talman! Utöver vad herr Sundkvist sagt vill jag bara komplettera med en sak. Jag nämnde att omsättningen på bingo för närvarande är ungefär 500 miljoner kronor om året, och staten har en inkomst på ungefär 7 miljoner kronor av spelet. Om vi räknar med den föreslagna skatten och oförändrad omsättning, så innebär ju det att staten skulle få en inkomst på 25 miljoner kronor. Det innebär med andra ord att utgifterna för arrangörerna kommer att bli tre eller fyra gånger större. Även om man bortser från den inkomst som finns i dag blir alltså utgifterna tre eller fyra gånger större också för de små idrottsföreningarna enligt propositionens förslag.
Fru talman! Om man hade sagt ut klart och tydligt att man vill ha en lättnad i beskattningen av bingo, så hade jag förstått det. Men i reservationen skriver ni ju: ”Ett ökat uttag av skatt försvårar sålunda möjligheterna — — —.,” Detta skriver ni alltså trots att propositionen innebär att man tar bort lotterivinstbeskattningen. Det finns inte möjlighet att läsa ut det på annat sätt. Jag skulle förstå er om ni sade: Det vet vi, men vi vill ha en ytterligare lättnad.
Fru talman! Det är ju väldigt svårt att jämföra den här skatten med lotteriskatten, som är utformad på ett helt annat sätt.

Man kan måhända lägga upp ett sådant system att en del av vinstsumman blir beskattad men största delen blir obeskattad. Det går alltså inte att göra de jämförelser som herr Brandt anser att vi borde ha gjort.
Fru talman! Det blir naturligtvis svårare att bedriva illegal verksamhet i fortsättningen, och på det viset kanske man får betala skatt som man nu inte betalar. Det är vi medvetna om, men det är syftet med hela förslaget.
Fru talman! Det var rätt intressant att lyssna på både reservanternas talesmän och utskottets ordförande. Det framgick att egentligen vill man inte ha den här lagen om skatt på spel — man skulle helst ha sett att förslaget avslagits.

Det ligger verkligen stora kapital i dessa spelautomater. Från 1967 till 1971 importerade vi sådana apparater för 69,4 miljoner, och apparater för andra spel importerade vi för drygt 50 miljoner kronor. Det är alltså ganska betydande belopp det rör sig om. Men det mest beklagliga i föreliggande lagförslag är att enskilda människor skall få bedriva spel i vinstsyfte. Därmed går vi ifrån vår tidigare princip att enskilda inte i vinstsyfte skall få anordna lotterier. Samtidigt vill jag emellertid säga att första och andra paragraferna i den lotteriförordning vi tidigare haft blev helt meningslösa efter hovrättsutslag i Skåne 1964, som innebar att polletter inte jämställdes med pengar. Det är det som gjort att vi har fått denna utbredning av spelet. Jag hälsar med tillfredsställelse att begreppet spel för allmänheten nu har tagits bort i propositionen och i utskottets betänkande. Det har varit ett av de stora kruxen när det gällt att komma till rätta med de illegala spelhålorna. Riksdagen gjorde som bekant förra året en beställning om att tillståndstvång skulle införas för enarmade banditer, och den saken har nu tagits med i propositionen. Detta är glädjande. Den amerikanska spelform vi haft här i landet tidigare satte vi stopp för på 1930-talet genom den lotteriförordning som infördes 1939. Fram till dess hade folk åkt omkring med Harley Davidson-motorcyklar med sidovagn, där man hade en trälåda i vilken man skyfflade in 2S-öringarna. Sedan skaffade man ”gorillor” som åkte omkring och inkasserade slantarna i plasthinkar, som det gick 8 000 kronor i. De bolag som ligger bakom spelet här i landet har sitt ursprung från det stora landet i väster, och med den förgrening som spelet fått hos oss har man gjort stora förtjänster. Dessa förhållanden har kartlagts ganska bra av utredningen rörande tillsynen över lotteriverksamhet, som framlade sitt betänkande 1970. Jag tycker att riksdagen borde ha fått ta ställning till det betänkandet i ett tidigare skede. Det fyller de krav man kan ställa för att bringa ordning i den spelverksamhet vi har här i landet. Nu kan vi emellertid konstatera att utskottsmajoriteten har ändrat på propositionens förslag så till vida att folkparker och nöjesfält skall få bedriva spel med 2S5-öringar. Jag tycker att det är bra att det har ordnats på det sättet, ty överskottet från verksamheten i s.k. allmännyttiga företag av typen folkparker och nöjesfält går ju till ungdomsarbete och annat ideellt arbete, som bör få det stöd man där behöver. Nå, nu får vi väl i fortsättningen räkna med att enarmade banditer kommer att kläda restaurangväggarna — eller rättare sagt att det kommer att inrättas särskilda rum med sådana apparater på vissa restauranger, där det kommer att spelas mycket. Denna spelverksamhet kommer då att koncentreras till sådana restauranger som har tillstånd att utskänka spritdrycker enligt rusdrycksförsäljningsförordningen. Men jag tycker ändå — och det har också framgått av vad tidigare talare sagt — att det på något sätt är ett misstroendevotum mot samhället självt, när man accepterar denna amerikanska spelform. Även om trenden med samhälleliga eftergifter har gjort att hasardspelet — the gambling — förlorat sin chockverkan och av vissa accepterats, borde vårt sociala värdemedvetande säga stopp till de enarmade banditerna. Inkomster för statskassan borde inte vara vägledande när det gäller att parera intåget av den nordamerikanska spelkulturen i Sverige. Nu har spelet fått en utbredning här och nu får vi acceptera det och försöka komma till rätta med det. Vi har från samhällets sida tidigare på ett mycket enkelt sätt kunnat stoppa den ohämmade importen, och polisen och sociala myndigheter har mycket väl känt till det under hela detta utvecklingsskede här i landet.

Fru talman! Tillåt mig att säga några ord med anledning av föreliggande utskottsbetänkande. När jag först läste utskottets betänkande tyckte jag det var negativt. Jag fann det förvånande att man inte på ett mera radikalt sätt ville försöka komma till rätta med rådande missförhållanden på detta område. Men sedan jag lyssnat till utskottets talesman, herr Brandt, som sade att detta är ett provisorium, tycker jag ändå att jag kan skönja att man tar ganska allvarligt på denna osunda verksamhet. Det bör vara välkänt för alla att den spelverksamhet som jag har påtalat i motionen 1885 under de senaste åren ökat på oroväckande sätt. Enorma penningbelopp omsätts i illegala spelhålor, och andra avarter av spel har gång efter annan avslöjats. En beskattning av det i propositionen förordade slaget kan måhända i viss mån sanera förhållandena, men jag är övertygad om att missförhållandena kommer att bestå. På det här området torde mindre nogräknade personer ha stora möjligheter att utan större avbräck i form av skatt fortsätta med sin asociala verksamhet. Det är inte utan att man har en känsla av att utskottet med sitt avstyrkande av min motion har velat blunda för de mycket allvarliga sociala konsekvenser som den ökade spelverksamheten redan lett till och som man kan räkna med att den framgent kommer att leda till. Jag skall inte dramatisera men jag skulle kunna ta fram exempel på tragedier som är en följd av den form av spelverksamhet, som vi här diskuterar. Jag vill upprepa min uppfattning att samhället lagstiftningsvägen borde försöka komma till rätta med missförhållandena när det gäller det omfattande automatoch roulettspelet. Jag vill inte, fru talman, ställa något särskilt yrkande. Men med hänsyn till de sociala konsekvenserna av all osund spelverksamhet avser jag att vid senare tillfälle återkomma till mina tidigare förslag om ett större samhälleligt ansvar i fråga om denna verksamhets sociala konsekvenser.

Fru talman! Ordet ”förbud” har nämnts här av olika talare. Låt mig deklarera att jag tror att det är principiellt felaktigt med förbud. Ett sådant skulle bara skapa mer illegalt spel, och det har vi redan tillräckligt av. Erfarenheten av tidigare förbud på olika områden manar väl inte heller till efterföljd. Vad vi nu möjligen kan åstadkomma är en minskning av det illegala spelet, och därmed tar vi ett steg i rätt riktning. Vi har samtliga i våra fack fått en skrivelse från konditorierna. Den är rubricerad ”Om tråkigheten på landsbygden”. Man ställer frågan hur många välskötta konditorier som kommer att försvinna på grund av propositionen. Jag tror att vi kan lugna alla konditorier med att inget behöver försvinna av den anledningen. Även om de inte får använda enarmade banditer har de ändå möjligheter att använda andra typer av automater. Det står klart utsagt i propositionen att s.k. automater av förströelsetyp inte faller under skattelagarna. Tråkigheten på landsbygden behöver alltså inte öka. Jag ställer mig också frågan om det skall vara så förtvivlat roligt att spela på enarmade banditer. Det kan väl vara diskutabelt.

Herr talman! När riksdagen i dag har att ta ställning till förslaget om nya regler för jordbruksbeskattningen innebär detta betydande förändringar både i redovisningshänseende och i de materiella regler som gäller vid bokföringsmässig redovisning av inkomst från jordbruksfastighet. Förslaget innebär att alla som redovisar inkomster av jordbruk under en femårsperiod räknat från den 1 januari 1973 skall övergå till bokföringsmässig redovisning. Redan vid riksdagsbeslutet 1969 angående beskattningen för rörelseidkare uttalades starka önskemål om att även jordbruksbeskattningen borde utformas enligt liknande regler, och i de förslag som framlagts i här berörda proposition, nr 120, har man i rätt stor utsträckning följt samma regler som vid rörelsebeskattning. I propositionen har bl.a. föreslagits en ändrad gränsdragning mellan vad som skattemässigt skall hänföras till byggnad, markanläggning och inventarier samt delvis nya bestämmelser om avdrag för värdeminskning av nämnda tillgångar. Vidare föreslås nya bestämmelser om avdrag för förbättringskostnader på arrenderad fastighet. Därtill föreslås nya regler för bestämmande av bl.a. ingångsvärden vid övergången till bokföringsmässig inkomstredovisning. Det är särskilt utformningen av dessa övergångsbestämmelser som vållat en viss oro och ovisshet bland berörda grupper. Ser man på propositionen i sin helhet har utskottet i principfrågan i stort sett varit enigt. Alla har varit överens om nödvändigheten av att jordbruket får med näringslivet i övrigt mera likformiga bokföringsoch beskattningsregler. Även om kontantprincipen i vissa fall har fungerat tillfredsställande, har den på andra områden varit ett besvärligt hinder för investeringar och rationaliseringar, detta särskilt när det gällt byggnadsinvesteringar — både nybyggnad och mera betydelsefulla förändringar i befintliga byggnader. Inte minst har detta framträtt vid den stora förändring i produktionsinriktning som skett, alldeles speciellt inom slättbygdsområdena. Slopandet av mjölkproduktion och nötkreatur har oftast ställt byggnader oanvända just på grund av beskattningsreglerna. Gällande skatteregler har knappast tillåtit avdrag vid inkomsttaxeringen för sådana byggnadsoch reparationskostnader som varit absolut nödvändiga, därest en annan animalieproduktion skulle kunna bedrivas i de lediga utrymmen som uppstått genom produktionsomläggningen. Genom de nya reglerna för byggnader och den uppdelning som där sker i begreppet byggnad, byggnadsinvesteringar och markanläggningar skapas nya avskrivningsmöjligheter, vilket medför helt andra förutsättningar att kunna genomföra rationaliseringar och eventuellt vidta förändringar inom animalieproduktionen. Utan tvivel kommer också de nya avskrivningsreglerna för maskiner och inventarier att i framtiden bli till gagn både för jordbrukaren-deklaranten och för samhället-skattemyndigheten genom de enkla och klara regler som där skall gälla. Därmed vill jag emellertid inte ha sagt att de nya beskattningsreglerna innebär enbart fördelar. På djursidan innebär det nya förslaget att jordbrukarna kommer att få betala inkomstskatt på den värdestegring som sker genom penningvärdeförsämringen på grund av inflation. Rent skattemässigt är förslaget ganska neutralt. Visserligen medför avskrivningsreglerna och lagervärderingen visst uppskov med beskattningen, men beskattning sker, om inte förr, vid avvecklingen. Med den typ av företag som vi har inom jordbruket, som bygger på att fysiska personer är ägare, blir det en ganska kort tid som vederbörande företag består, och därför kan man nog på ganska säkra grunder säga att det på längre sikt sett ur skattemässig synpunkt blir helt neutralt. Men som jag nyss sade är problemet övergångsbestämmelserna, och just kring dessa har på ett flertal punkter meningarna varit delade i utskottet. Till utskottsbetänkandet har fogats inte mindre än sju reservationer och ett särskilt yttrande, och jag skall nu något beröra de reservationer som jag varit med om att framföra. Reservationen 3 tar upp frågan om ingångsvärde för markanläggningar. I bl.a. motionen 1861 yrkas att kostnader, som lagts ned på markanläggningar efter 1969, skall få inräknas i avskrivningsunderlaget för sådana tillgångar efter övergången till bokföringsmässig redovisning. Som framhålles i nämnda motion tilläts rörelseidkarna enligt riksdagsbeslutet 1969 att vid övergången till de nya beskattningsreglerna i ingångsvärde för markanläggningar ta med anskaffningskostnader nedlagda efter den då gällande senaste allmänna fastighetstaxeringen. Det innebar tiden efter utgången av 1964, därest dessa kostnader inte tidigare avdragits eller avskrivits. Utan tvekan har detta givit jordbrukarna anledning att förvänta att liknande bestämmelser nu skulle gälla beträffande jordbruket, och det skulle då innebära att markanläggningar utförda efter 1969 skulle utgöra grund för avdragsrätt. I propositionen föreslås att inga andra ingångsvärden för markanläggningar än täckdiken och skogsvägar får tas upp vid övergången till den bokföringsmässiga redovisningen. Utskottsmajoriteten sluter upp kring propositionen men anför inget som helst skäl varför man frångår den regel som beslöts när det gällde rörelsefastigheterna 1969. Nog är det ganska egendomligt att man här avviker från det beslut som fattades 1969, när man så ofta både i propositionen och i utskottsbetänkandet talar om att reglerna bör vara så lika som möjligt med de regler som gäller för rörelsefastigheter. Herr talman! Vi reservanter anser att ingenting har skett och inga argument har framförts som motiverar att man frångår de riktlinjer som låg till grund för beslutet 1969. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 3. I reservationen 5 berörs frågor om ingångsvärden för inventarier. När det gäller denna fråga är det givet att det är alldeles omöjligt att uppnå absolut rättvisa. Inventariebestånden är i många fall inte jämförbara, och för att på något sätt lösa denna fråga föreslog jordbruksbeskattningskommittén enhälligt att som ingångsvärde skulle tillämpas anskaffningskostnader för inventarier anskaffade under de senaste fem åren och för äldre inventarier 65 procent av återanskaffningskostnaden. Enligt en av jordbruksbeskattningskommittén gjord undersökning skulle den av utredningen föreslagna kombinationsmetoden innebära att ingångsvärden i genomsnitt skulle utgöra 70 procent av återanskaffningskostnaden. Redan detta är en försämring i jämförelse med de i dag gällande bestämmelserna, som innebär att 80 procent av återanskaffningskostnaderna för samtliga inventarier får tas upp som ingångsvärden. I propositionen frångår regeringen utredningens förslag beträffande inventarier äldre än fem år och föreslår att procenten sättes till 50. I reservationen 5 yrkas bifall till i motionerna 1858, 1861 och 1863 ställda yrkanden, som överensstämmer med vad en enhällig utredning föreslog. Som jag tidigare sagt kan man här inte fastställa något procenttal som vid alla tillfällen ger exakt rättvisa. Något slag av schablon måste tillgripas, och med de undersökningar som gjorts, bl.a. av jordbruksskatteutredningen, anser jag att utredningens förslag, som helt överensstämmer med reservanternas, bör genomföras. I reservationen 6 berörs bestämmelserna om ingångsvärde för stamdjur. Allra först ett par ord om vad som ligger i begreppet stamdjur. Med stamdjur menas det antal moderoch faderdjur som finns i en besättning jämte ett för rekryteringen nödvändigt antal ungdjur. Betr nde mjölkdjursbesättning har ju en klar praxis utvecklats när det gäller antalet rekryteringsdjur. Som finansministern mycket riktigt framhåller i propositionen finns stamdjur också inom köttdjursbesättningar och i svinbesättningar, och här är beräkningen av rekryteringsunderlaget mera oklart. Att lagstifta om beräkning av värdet av rekryteringsunderlaget anser finansministern inte som någon framkomlig väg. Han föreslår att riksskatteverket skall meddela anvisningar för bestämning av värdet av rekryteringsunderlag i stamdjursbesättningar och att detta värde skall kunna godtas i normalfallet. Jag kan instämma i dessa synpunkter. Jag vill dock understryka vikten av att riksskatteverkets ställningstagande föregås av överläggningar med representanter för jordbruket och eventuellt med andra experter. skall man som ingångsvärde få välja antingen anskaffningsvärdet eller allmänna saluvärdet på det antal stamdjur som finns på fastigheten vid övergångstillfället. Utskottsmajoriteten föreslår här en skärpning av bestämmelserna så till vida som man föreslår att värdet av stamdjur vid tillämpning av alternativregeln skall tas upp till ett belopp som motsvarar värdet av det genomsnittliga antalet djur under de senaste fem åren, dock högst det antal som finns vid övergångstillfället. Jag är förvånad över det ställningstagande utskottsmajoriteten gjort. Propositionen har här följt vad en enig utredning föreslog. En enda remissinstans har anmält avvikande mening. Detta yttrande berörs i propositionen, men finansministern finner icke anledning föreslå någon ändring av gällande bestämmelser på denna punkt. Som motivering för sitt ställningstagande framhåller han bl.a. att ett ogynnsammare ingångsvärde skulle kunna leda till en icke önskad förändring i produktionsinriktningen. Trots detta uttalande i propositionen, trots att ingen av riksdagens 350 ledamöter motionerat om någon skärpning av denna övergångsbestämmelse, ja, trots den mycket begränsade tid som utskottet haft till förfogande för behandling av propositionen, så föreslår ändå utskottsmajoriteten nyss nämnda skärpning av övergångsbestämmelserna. Jag delar här helt finansministerns syn att en skärpning av övergångsbestämmelserna kan komma att innebära en förändring i produktionsinriktningen som inte är önskvärd. Vi har för närvarande ett stort överskott på spannmål, och en ytterligare övergång, som här föreslagen skärpning lätt kan leda till, innebär risk för ett ytterligare överskott på spannmålssidan. Samtidigt kan vi konstatera att vid prissättningen på jordbruksprodukter har man försökt att stimulera mjölkoch köttproduktionen — ett område där vi knappast har kunnat täcka det inhemska behovet. I utskottets betänkande redogörs för villkoren för att utförsäljning skall betecknas som realisation. Jag är övertygad om att såväl finansministern som reservanterna är väl medvetna om dessa regler, men att vi ändå anser att ett beslut i enlighet med utskottsmajoritetens förslag innebär risk för ytterligare övergång till kreaturslös drift i jordbruk. Man kan också se denna fråga ur en annan synvinkel. Vem är det man kommer åt genom skärpningen? Är det den som medvetet ökat antalet stamdjur inför övergången för att få ett orimligt högt ingångsvärde? Nej, enligt min uppfattning är det inte dessa. I propositionen föreslås en jämkningsregel som kan tillgripas i dylika fall. Nej, skärpningen kommer i första hand att drabba dessa många jordbrukare som inte på grund av ändringen i skattelagstiftningen, utan av helt andra skäl ökat sitt antal stamdjur under de senaste åren. Många av dem har kanske tidigare under några år minskat antalet stamdjur och då beskattats för detta som för vanlig löpande försäljning. Nu, bl.a. på grund av den prishöjning på mjölk som skett, har man åter ökat antalet. Det är enligt min uppfattning orimligt att dessa jordbrukare inte skall få ta upp det antal stamdjur som finns vid övergångstillfället. I många fall kommer säkert antalet stamdjur vid övergångstillfället att vara helt lika med det som fanns för åtta tio år sedan. Att en tillfällig minskning av stamdjursantalet för några år sedan skall reducera antalet vid övergångstillfället anser jag vara helt felaktigt och det överensstämmer inte heller med de bestämmelser som gäller vid realisation. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationen 6, som på denna punkt helt överensstämmer med propositionens förslag. I reservationen 7 berörs frågan om resultatutjämning genom kontometoden, en gammal känd fråga i riksdagen. Även om den bokföringsmässiga redovisningen medför större möjligheter till resultatutjämning än vad kontantprincipen gjorde, anser vi reservanter ändå att det är angeläget att frågan om införandet av utjämningskonto bör utredas. I ett särskilt yttrande har vi berört frågan om genomförandet av den sista etappen i övergången, som gäller jordbrukare med mindre än 50 000 kronor i omsättning. Vi har på denna punkt inte avvikit från propositionens förslag men har i det särskilda yttrandet uttalat som vår mening att vi vill avvakta utvecklingen av övergången och se resultatet av de första årens verksamhet. Måhända kan det bli nödvändigt med ytterligare uppskov för vissa jordbrukare. Utvecklingen får visa om så är fallet, och i så fall får vi återkomma på den punkten. Med detta, herr talman, har jag velat delge kammaren min syn på denna utan tvekan betydelsefulla fråga, som diskuterats i många år och som nu synes stå inför sin lösning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5, 6 och 7 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Riksdagen har under sin hårda avslutningsvecka att behandla ytterligare en stor fråga, nämligen jordbruksbeskattningen. Detta ärende måste betraktas som mycket stort, för det berör ganska många medborgare, nämligen alla jordbrukarna. Dessutom kommer beslut att fattas om en helt ny redovisningsprincip för jordbruksrörelse. Jordbruket är vår äldsta näringsgren och har tidigare under långa epoker utgjort huvudnäringen i vårt land, då de flesta människor i gamla tider erhöll sin utkomst från jordbruket. Inom denna näring, som har sitt ursprung från den gamla naturahushållningens tid, rörde man sig ursprungligen inte med så mycket kontanter. Men efter hand har även jordbruket därvidlag kommit att likna alla andra näringsgrenar. Jordbrukarna har i allmänhet redovisat efter den s.k. kontantprincipen vilket innebär att man deklarerar för de inkomster som rörelsen givit, med avdrag för de kostnader man kontant erlagt för driften. Detta har varit en enkel metod som gått ganska bra att tillämpa för jordbrukarna och som har uppfyllt de krav som samhället ställt i deklarationshänseende. Men tekniken har i särskilt stor utsträckning kommit att beröra jordbrukarna, och efter hand som man varit tvungen att skaffa nya, moderna och mycket dyrbara utrustningar för driften, har denna beskattningsform visat sig vara mindre lämplig. Avskrivningsplaner har inte kunnat uppläggas för de dyra maskinella utrustningarna. Detta har medfört att vissa jordbruk — och särskilt de större — övergått till att redovisa enligt bokföringsmässiga principer. För att klara av sina problem har jordbrukarna också i allt större utsträckning varit tvungna att tillämpa bokföring liksom alla andra företagare för att kunna följa sin rörelse och kunna tillhandahålla bl.a. alla de uppgifter som dagens samhälle kräver. Nu föreslås, som herr Josefson i Arrie också påpekade, att man under en överångstid av fem år skall vara skyldig att övergå till redovisning enligt bokföringsmässiga grunder för alla jordbruk. Man börjar med de jordbruk som nu har en bruttoinkomst av 150 000 kronor, och för varje år sänks omsättningsgränsen. År 1978 skall även de minsta jordbruken, med en omsättning understigande 50 000 kronor, omfattas av bokföringsskyldigheten. De enda jordbrukare som enligt Kungl. Maj:ts förslag inte drabbas av denna skyldighet är de som bara har ett år kvar som jordbrukare. I en motion från moderata samlingspartiet har vi därför föreslagit, att den som år 1978 fyller 60 år och driver ett så litet jordbruk, att han tidigare inte varit tvingad att övergå till bokföringsmässiga principer för sin redovisning, skulle få välja mellan att göra detta och att fortsätta med den metod som nu införs. Av principiella och praktiska skäl vill emellertid icke utskottsmajoriteten nu vara med om detta. Med hänsyn till att olika metoder kan komma i fråga för att lösa detta problem och då det är lång tid till 1978 har vi ansett, att man bör överväga någon form av dispens för genomförande av sista etappen, när det gäller dessa äldre jordbrukare som driver små rörelser. Vid betänkandet är, som redan har nämnts, fogade en hel del reservationer, som jag vill något kommentera. Den första reservationen, som avgivits av moderata samlingspartiets utskottsledamöter, behandlar avdragsrätten för s.k. omtäckdikning. Vi yrkar där på rätt till avdrag härför som omkostnad med omedelbar avskrivning. Vi kan inte finna annat än att detta är en ren ersättning av ett förslitet inventarium och därför bör kunna berättiga till omedelbar avskrivning. Reservationerna 2, 3 och 4 behandlar ingångsvärde för byggnader och avskrivningsunderlaget för markanläggningar. Vi har ansett att man bör ha rätt till avskrivning på de ny-, tilleller ombyggnader som skett efter 1964. Vi anser att det är rimligt att de stora kostnader som under senare år lagts ned i jordbruksrörelser också blir föremål för avskrivning, i den mån så icke tidigare har skett. Likaså är det av behovet påkallat med hyggliga allmänna avskrivningsregler, då jordbruken ofta är belastade med en ganska tung byggnadsdel. Detta gäller såväl de s.k. egentliga driftsbyggnaderna som de bostadsbyggnader som finns på jordbruket. Bostäderna är ju sådana att de inte skulle väljas av moderna människor i dag som bostäder, alldenstund de många gånger är alltför stora och dyrbara i drift. Därför bör man i fortsättningen ha hyggliga avskrivningsbestämmelser, så att jordbrukarna får möjligheter att hålla byggnaderna i stånd. Reservationen 5 behandlar ingångsvärdena för inventarier, och där framför vi ett krav om att dessa skall få upptagas till 65 procent, som också föreslagits av utredningen, i stället för till 50 procent som yrkas i propositionen och av utskottsmajoriteten. Reservationen 6 behandlar ingångsvärdena för s.k. stamdjur. Herr Josefson i Arrie har nu så noggrant beskrivit innebörden av denna reservation att jag inte närmare behöver gå in på den utan bara instämmer i det yrkande han på denna punkt ställt. Reservationen 7 behandlar en motion om krav på resultatutjämning mellan olika år för jordbrukarna. Detta motionsyrkande sammanfaller med ett krav, som vi under många år framfört, om en allmän resultatutjämning. För det moderna jordbruket är detta av synnerligen stort värde och mycket behövligt. Sålunda förekommer det ju praktiskt taget genomgående att jordbrukare som enbart bedriver spannmålsodling försäljer hela skörden på en gång och inte sällan sedan måste köpa utsäde för det kommande året. Ett sådant jordbruk har inte något inneliggande lager vid bokslutstillfället. Det blir därför inte några avskrivningsreserver, som det finns stort behov av i en så osäker näring som jordbruket. Herr talman! Jag har i all korthet försökt beskriva de olika reservationer som vi från vårt håll har ställt oss bakom, och jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 2,4, 5,6 och 7.

Herr talman! Mitt namn återfinns vid reservationerna 3, 5 och 7 till detta betänkande. Då tidigare talare har berört samtliga dessa reservationer, skall jag starkt begränsa mig och bara framföra några synpunkter i anslutning till reservationen 5. Frågan gäller där huruvida man som ingångsvärde skall få ta upp 65 procent av återanskaffningsvärdet, vilket reservanterna vill, eller 50 procent, som föreslås i propositionen och som utskottsmajoriteten stannat för. Jordbruksbeskattningskommittén var enhällig i sin bedömning att 65 procent borde beräknas som ingångsvärde vid övergång till bokföringsmässig redovisning. Den undersökning som låg till grund för kommitténs ställningstagande visade att ingångsvärdena i genomsnitt uppgick till 70 procent. Kommittén iakttog ju en viss försiktighet, då den i sitt förslag satte ingångsvärdena 5 procent lägre än den matematiskt skulle ha gjort, om den hade följt de undersökningar som verkställts. Att ytterligare nedbringa ingångsvärdet till 50 procent, som utskottet föreslår, måste vara en felaktig bedömning. Jag kan inte finna sakliga skäl för den ståndpunkten. Man måste beakta att den kategori yrkesutövare som det här gäller bör ha rätt till ett ingångsvärde som så mycket som möjligt överensstämmer med verkligheten. Genom att gå ifrån det av kommittén dokumenterade sakläget ställer man ju dem i strykklass. Jag tycker att skatterättvisan fordrar att riksdagen följer utredningens förslag, som alltså överensstämmer med vad vi reservanter hemställt i reservationen 5. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till reservationerna 3, 5 och 7.

Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att kring huvudprinciperna i denna fråga råder enighet. Det viktigaste är att vi för framtiden kommer att få en jordbruksbeskattning som är likvärdig med det beskattningssystem som råder för andra typer av företagare och att vi kommer att få ett system som ger skatterättvisa olika företagare emellan inom jordbruksnäringen. I motsats till herr Magnusson i Borås vill jag påstå att det system som vi nu står i begrepp att avskaffa har varit oerhört opraktiskt under många många år och helt olämpligt. Det har baserats på att det löpande beskattningsårets inflytande likvider upptagits som inkomst och de kontanta utbetalningarna som utgift. Undantag har funnits, men i stort har kontantprincipen fungerat på det sätt som jag har beskrivit. På investeringssidan har inga avdrag fått göras, vare sig för nyanskaffning eller i form av värdeminskningsavdrag. Däremot har fullt avdrag fått göras vid utbyte av gammalt inventarium. I konsekvens med den vägrade avdragsrätten vid nyetableringar har heller ingen beskattning skett vid avveckling av rörelsen eller då inventarierna försålts. Denna kontantprincipsregel har fått till följd, att den företagare som sålde ett bättre inventarium än det han startade med har fått skattefria vinster, medan den lantbrukare som inte kunnat göra utbyten före slutförsäljningen och alltså sålt billigare inventarier än vid anskaffningen gjort motsvarande skatteförluster. Lika markerat har orättvisorna slagit på djursidan. Den lantbrukare som hade flera djur vid slutförsäljningen än vid starten på grund av egen uppfödning fick en skattefri vinst, medan den som tvingats sälja av ett och annat av de ursprungliga djuren före slutförsäljningen gjorde motsvarande skatteförlust. För alla gäller dock, att den vinst i nominella belopp som uppstått genom penningvärdeförsämringen aldrig kom att beskattas på sätt som skett i alla rörelser med redovisning byggd på bokföringsmässiga grunder. Det har varit svårt för lantbrukaren att konsolidera sin verksamhet på grund av att värdeminskningsavdrag inte stått till förfogande och att lagren vid deklarationstillfället inte varit stora. Hade det däremot funnits lager så hade ju kontantprincipen gett en 100-procentig avskrivning, men det har som sagt sällan funnits några stora lager. Nu skall dock sägas att sedan många år tillbaka har lantbrukaren haft möjlighet att övergå till bokföringsmässiga grunder med utomordentligt gynnsamma öÖvergångsbestämmelser, men intresset för övergång har varit synnerligen dåligt. Av landets i dag 150 000 verksamma lantbrukare har bara ca 8 procent valt möjligheten att bli i stort jämställda med andra företagare. Det är svårt att säga vad anledningen till det dåliga intresset kan vara. Personligen lutar jag åt att kontantprincipen varit så gynnsam, att den trots bristande avskrivningsmöjligheter gett gynnsammare resultat än det bokföringsmässiga systemet. Men det kan också vara bristande intresse för något nytt. Det har helt enkelt inte blivit av. Oberoende av vilken deklarationsmetod lantbrukare har använt finns i dagens system avskrivningsregler för byggnader som inte är rationella och som motverkat nyinvesteringar i byggnader. Med en avskrivningsprocent av 1,5 har det tagit 65—70 år innan byggnaderna varit avskrivna. Den som måst låna pengar för investeringarna får räkna med amorteringstider som är betydligt kortare än avskrivningstiden, varför en lantbrukare kommit i ett besvärligt läge med amorteringar av medel som inte fått avskrivas. Å andra sidan är avskrivningarna eviga, så att den lantbrukare som har gamla byggnader som avskrivits både en och flera gånger får fortsätta med avskrivningarna ändå och använda samma avskrivningsprocent som den som har nyuppförda byggnader. Detta är naturligtvis ett orimligt förhållande, som gör att jag anser att den gamla metoden är helt föråldrad. Propositionen gör nu rent hus med det här orättvisa och felaktiga beskattningssystemet. Under en femårsperiod skall, som flera andra har sagt här, alla lantbrukare efter ett visst system gå över till bokföringsmässig redovisning, dvs. använda samma regler som alla andra företagare sedan många år tillbaka varit skyldiga att använda. Det finns de som i motioner föreslagit, att man skulle låta de minsta enheterna fortsätta att använda kontantprincipen även efter övergångstiden, men jag undrar om inte de som pläderat härför har underskattat jordbrukarnas förmåga att klara det nya systemet. Jag tror att landets lantbrukare lika lätt som andra företagare kommer att kunna fylla i den enkla blankett det här rör sig om och de enkla förteckningar över värdena som måste göras vid starten. Övergångstiden har också satts så lång som Lantbrukarnas riksförbunds driftsbyrå ansett sig behöva för att kunna ge den sakkunniga hjälp som efterfrågas. Och det nuvarande systemet slår ju lika illa både för små och stora lantbruksutövare, vilket också är ett skäl för att inte ligga kvar med två system även i en avlägsen framtid. På byggnadssidan föreslås nu samma regler som gäller för företagare inom andra näringar. Det innebär 2 procent extra avskrivningar under de fem första åren av en byggnads livstid och därefter en procentsats som skall fastställas av riksskatteverket men som i stort skall överensstämma med byggnadens fysiska livslängd. Det skall dock understrykas, att när en ägare har gjort nedskrivningar, så att fastighetens värde är noll, så är det slut med nedskrivningarna därefter. För gamla byggnader skall den något svårbegripliga regeln att fastställa byggnadsvärde fortfarande få användas. Den innebär att avskrivningsunderlaget skall vara två tredjedelar av det samlade jordbruksvärdet med vissa inskränkningar. Även den regeln slår väldigt olika beroende på husens storlek och beskaffenhet, litet eller stort jordinnehav och kvaliteten på jorden. Men så länge mark och byggnader inte skils åt i taxeringsvärdena lär det inte finnas någon annan metod än en schablon att ta till. Det är dock min förhoppning att 1975 års fastighetstaxering skall skilja dessa värden åt och att riksdagen därefter beslutar att de nya byggnadsvärdena skall gälla i alla sammanhang när det gäller avskrivningar. På den här punkten har propositionen gjort en avvikelse från utredningen, som föreslog 50 procent av jordbruksvärdet för alla gamla hus och en högre avskrivningsprocent. Därjämte har finansministern föreslagit ytterligare en metod som gäller för förvärv av fastigheter efter 1969, den s.k. 25-procentsregeln, dvs. att avskrivningsunderlaget skall vara 25 procent av hela köpeskillingen. Propositionens föreslagna regler är här fördelaktigare än de regler som utredningen föreslagit, men utskottet har inte haft någon invändning mot de nya förslagen. BI. a. innebär detta att jag inte känner mig bunden av de förslag jag varit med och tillstyrkt i utredningen, även om dessa på ett par andra punkter innebär skärpningar. De schablonmetoder som jag redogjort för gäller då de verkliga byggnadskostnaderna inte är kända utan baseras på de taxeringsvärden som fastställdes 1970. För nyoch ombyggnader som verkställts efter 1969, alltså sådana som man inte kunde ta hänsyn till vid fastighetstaxeringen får den verkliga kostnaden läggas till det schabloniserade värdet. Nu vill reservanterna att hänsyn skall tas till omoch nybyggnader som skett efter 1964, men majoriteten anser det inte möjligt att tillgodose denna begäran. Som motivering anför man dels att det är svårt att avgöra om inte redan hänsyn tagits därtill vid fastighetstaxeringen, dels att det måste finnas ett ingångsår för det nya systemet, som är baserat på värdet år 1970. När det gäller markanläggningar har en stor förändring skett. Tidigare var markanläggningar avskrivningsbara endast till en obetydlig del, men i fortsättningen får vägar, brunnar o. d. avskrivas under en 20-årsperiod till 75 procent. Inga markanläggningar som tillkommit före övergången till bokföringsmässig redovisning får föras upp på avskrivningsplanen. Reservanterna vill på den punkten föra upp det som utförts tidigare i likhet med vad som skedde när övriga rörelser fick rätt till avskrivning av markanläggning. Majoriteten vill inte vara med om detta och åberopar bl.a. möjligheten till frivillig övergång, som föreligger när som helst. Den menar också att när man gör ett byte av deklarationsmetod bör detta ske på en gång och inte genom att ha möjligheten till kontantredovisning och samtidigt få förmåner som tillkommit dem som tidigare haft en annan redovisningsmetod. Lantbrukare har dessutom ytterligare en favör framför andra rörelseidkare beträffande markanläggningar, och det gäller täckdiken. Propositionen föreslår att den typen av markanläggningar skall få skrivas av med 10 procent om året intill 100 procent av kostnaden. Dels får alltså hela anläggningen skrivas bort, dels får denna avskrivning ske på halva den normala tiden. Utskottet har accepterat denna förmånsställning för täckdikningen för att inte åstadkomma någon försämring, men man vill inte stödja den motion — som också följs upp i en reservation — som kräver att omtäckdikning skall få omkostnadsbokföras. En annan viktig förändring gäller inventarierna. Där föreslås nu att full likställighet skall ske med övriga rörelser, men man tillskapar dessutom en restvärdeavskrivning på 25 procent av det ingående värdet och av nyanskaffningar under året, och det innebär en skillnad gentemot andra rörelser. Detta kommer att ytterligare förenkla deklarationsförfarandet för den mindre lantbrukaren. Mest betydelsefullt är ändå kanske att mycket av inventarierna, som förut klassificerats som tillhörande byggnaden, nu får brytas ut och avskrivas som inventarier. Det gäller i praktiken all inredning för driften, och det blir inte mycket mer än skalet kvar som betecknas som byggnad. En driftomläggning kommer för lantbrukaren inte längre att få några ödesdigra skattekonsekvenser. Vad beträffar avskrivningsunderlaget anses detta lätt att få fram för den som inte haft inventarier längre tid än fem år, och avskrivningsunderlaget är då ganska självklart anskaffningskostnaden. Det bör det ju vara även för äldre inventarier, men här blir det svårare att kunna styrka den kostnaden. Därför skall enligt propositionen gälla att dessa äldre inventarier skall upptagas till 50 procent av återanskaffningskostnaden. Utredningen hade föreslagit, som här tidigare har sagts, att den senare procentsatsen skulle vara 65, och flera motionärer vill nu att riksdagen skall besluta om den högre procentsatsen. Jag har i utredningen anslutit mig till 65 procent som ingångsvärde, men motiveringen härför var för min del främst att försämringen i jämförelse med dagens övergångsregler annars skulle bli mycket stor. Rent sakligt tycker jag dock att 50 procent av återanskaffningsvärdet för inventarier som är mera än fem år gamla är en ganska hög siffra med tanke på alla de gamla maskiner som finns och som kommer att bli avskrivningsunderlag även om deras ekonomiska värde är helt borta och de har anskaffats för en mycket ringa penning en gång i tiden. Jag har alltså även i detta hänseende anslutit mig till utskottets majoritet. Nedskrivningsreglerna för lager har formulerats på i stort sett samma sätt som för andra rörelser. Ett speciellt kapital för jordbruket utgör dock de s.k. stamdjuren. Det är inte så lätt att bestämma huruvida en mjölkko är ett inventarium eller en lagertillgång, men såväl utredningen som propositionen och ett enigt utskott har stannat för varulageralternativet. Det betyder att stamdjuren också får skrivas ned med 60 procent. Enigheten tar dock slut när det gäller hur många djur som får vara med i avskrivningsunderlaget när det fastställts ett ingångsvärde. Utskottsmajoriteten har, som här också sagts förut, velat skärpa Kungl. Maj:ts förslag. I propositionen, till vilken reservanterna anslutit sig, föreslås att alla befintliga djur vid övergångstillfället skall få tas upp som ett ingångsvärde. Utskottsmajoriteten däremot vill att de jordbrukare som haft stamdjur längre tid än fem år endast skall få ta upp medeltalet av djurbeståndet de fem senaste åren, dock aldrig mera än vid övergångstillfället. Alla är ju eniga om att de som haft djur kortare tid än fem år endast får uppta den faktiska nyuppsättningskostnaden, och då tycker utskottsmajoriteten att skillnaden mellan dessa och dem som haft djur längre tid kan bli för stor. Det är nämligen så, att en jordbrukare själv under de senaste fem åren kunnat föda upp en djurstam långt över det vanliga, kanske helt i syfte att få ett stort ingångsvärde. Den slakt eller försäljning som normalt skulle ha skett före övergången och därmed till fullo ha beskattats sker nu efter övergången och den blir då faktiskt skattefri. Man kan också säga att den som fött upp en egen djurstam redan fått avdrag för kostnaderna, och då verkar det inte rimligt att få börja göra nedskrivningar av dessa igen, allra helst som de som startat inom femårsperioden inte får denna möjlighet. Jag medger att en realisation före övergångstillfället kan vara möjlig för det mesta, men det får inte tas som intäkt för att inte göra något åt den klara skatteflyktsfara som här föreligger. Det är inte heller så lätt med en realisation för den som tänker fortsätta med djurdriften, och nog måste ändå reservanterna medge att utskottsmajoritetens förslag med ett medeltal täcker alla legitima anspråk på välvillig behandling. Sist bland reservationerna förekommer det gamla kravet på en kontometod liknande skogskontot. Men man har numera förstått skillnaden mellan skogskontot och ett resultatutjämningskonto. Det förra är till för att jämna ut skillnaden, då stora skogsavverkningar som avser flera års tillväxt sker, och är ett konto som ersätter reglerna om ackumulerad inkomst. Reservationen nu avser en öppen resultatutjämning för jordbrukare som inte andra rörelseidkare har. Utskottsmajoriteten är dock mycket kallsinnig mot detta yrkande. Genom de nya reglerna har skapats konsolideringsmöjligheter för jordbruket av den omfattningen, att jordbrukare nog gör dumt i att utnyttja dem till fullo inför risken av stora skatteskulder, som kan bli nog så besvärliga att lösa in vid rörelsens upphörande, och därför finns det inget som helst behov av ytterligare resultatutjämning. En varning för att utnyttja alla de möjligheter som står till buds tror jag är mera välmotiverat. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess helhet i betänkande nr 67.

Herr talman! Som jag sade i mitt förra inlägg har vi i principfrågan varit helt överens, och det är när det gäller övergångsbestämmelserna som meningarna har varit delade. De gamla bestämmelserna om kontantprincipen innebär både fördelar och nackdelar — det är vi väl medvetna om. Inte minst på maskinoch inventariesidan kommer det nya systemet att medföra klarare och enklare regler. Detta kan, som jag betonade nyss, vara av värde för båda parter i framtiden. Herr Wärnberg säger att den värdestegring som skett blir föremål för beskattning för alla andra men att den inte har varit det för jordbrukare genom kontantprincipen. Jag vill säga att beskattningen av den värdestegring som sker drabbar speciellt de företagare vilka har levande inventarier - djur. Utan tvivel har den negativa verkan som inflationen här haft varit orsak till att inte fler jordbrukare under årens lopp har gått över till bokföringsmässiga grunder. Det är, som jag sade i mitt förra anförande, den negativa sidan. När det gäller värderingen av inventarier motiverar herr Wärnberg sitt nya ställningstagande i förhållande till utredningen. Jag vill dock erinra om att dels har utredningen gjort en undersökning och kommit till siffran 70, dels har man i utredningen sagt att man har kommit fram till ett förslag som ger så stor rättvisa som över huvud taget är möjligt. I fråga om djurantalet är det klart att det går att föra resonemanget att det skulle vara en förmån att få räkna med det antal djur som finns vid övergångstillfället. Men genom den regel som finansministern föreslagit har det satts en gräns, och jag anser att utskottsmajoriteten har gått ifrån vad som mycket starkt underströks i utredningen, nämligen att det gällde att få fram ett resultat som inte ger något som helst incitament till realisation av djurbesättningar. Jag kan inte annat än beklaga att utskottsmajoriteten här har. gjort ett ställningstaganade som enligt så bestämda uttalanden både i propositionen och i utredningen skulle undvikas.

Herr talman! En första målsättning i taxeringsarbetet är att taxeringarna skall göras likformiga och rättvisa samt stå i överensstämmelse med skatteförfattningarna. Härför krävs bl.a. ett ordentligt och verifierat underlag vid deklarationens upprättande och så långt som möjligt preciserade skattelagar och förordningar. Om denna princip kan inga delade meningar råda. Lika självklart bör det vara att deklarationsoch skattebestämmelserna är sådana att den enskilde har möjligheter att helt känna till innehållet, eftersom han eller hon har att bära det juridiska ansvaret för avlämnad självdeklaration. Kunskapen om detta material är således för den enskilde en rättssäkerhetsfråga av stora mått. Det är särskilt mot den bakgrunden jag vill framföra några synpunkter på föreliggande ärende beträffande övergång till obligatorisk bokföringsmässig redovisning av inkomst av jordbruk. Denna övergång innebär ju att den frihet som nu finns att välja system upphör år 1978. I detta skede av debatten skall jag inte ta upp någon detaljgranskning av föreliggande förslag utan endast konstatera att utredning, propositionsförfattare och utskott ensidigt inriktat sina ställningstaganden på ett obligatorium. Jag vill erinra om den informationsoch skolningsverksamhet som i anslutning till en sådan reform kommer in i bilden och som behövs för att trygga rättssäkerheten för den enskilde. Denna verksamhet har enligt min mening inte utskottet ägnat tillräckligt intresse. Den som praktiskt sysslar med taxeringsarbete ute på fältet kan redan i nuläget konstatera att det brister mycket i detta avseende för alla kategorier deklarationsskyldiga. Den nu föreslagna reformen inom jordbrukssektorn berör, som framgår av redovisningen, många människor. Stora krav kommer att ställas på en utbyggd byråservice för bokföringsoch deklarationsförfarande. Hur den kapaciteten kan utbyggas med kvalificerad personal för att klara det kommande behovet är svårt att nu överblicka. Men ännu viktigare är, som jag sade, informationssidan för den enskilde. I motionen 1859 har jag och några partivänner föreslagit att riksdagen inte nu skulle besluta om övergång till bokföringsmässig redovisning för jordbruksföretagare med en omsättning under 50 000 kronor. Denna del av reformen skall ju inte träda i kraft förrän vid 1978 års taxering, varför det enligt vår uppfattning är riktigare att invänta erfarenheter från de första etappernas genomförande innan man beslutar om denna sista etapp för de mindre företagarna. Samma mening har framkommit i ett enhälligt remissvar från Kommunförbundet, vilket bör väga tungt i sammanhanget. I ett särskilt yttrande till utskottets betänkande redovisas också liknande synpunkter, och man förutsätter i detta särskilda yttrande en omprövning, om det skulle bli så att erfarenheterna talar härför. Jag finner det dock för min del mera konsekvent att vänta med beslutet i här berört avseende. Låt mig tillägga att även om skatteutfallet skulle bli förmånligare för dessa mindre företagare genom en övergång till bokföringsmässig redovisning, så kvarstår det ökade byråkratiska krångel som av många uppfattas såsom besvärande. Dessa synpunkter tycker jag också bör beaktas vid sidan av den stora frågan — rättssäkerheten. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1859.